Herr talman! I sin proposition föreslår regeringen en rad åtgärder som syftar till att vidga utrymmet att bedriva kommunal tjänsteexport. Det handlar dels om att fler institutioner ska kunna ägna sig åt denna verksamhet, dels om generella lättnader i regelverket. Enligt regeringen bör vid sidan av kommuner och landsting ensamma dessutom kommunalförbund, regionförbund och kommunala bolag ha rätt att engagera sig i export av tjänster. Folkpartiet delar inte den uppfattningen. Huvuduppgiften för kommuner och landsting måste vara att värna den s.k. kärnverksamheten, dvs. skola, vård och omsorg. Kommuner och landsting ska inte operera på marknaden och därigenom ta affärsmässiga risker och äventyra fullföljandet av centrala välfärdsuppgifter. När det gäller de kommunala bolagen tillkommer dessutom att insynen ofta är dålig och möjligheten att utkräva ett demokratiskt ansvar är begränsad. Enligt gällande lagstiftning kan kommuner och landsting i viss utsträckning ägna sig åt tjänsteexport. Kretsen av kommunala aktörer som har den rätten ska inte utökas, tycker Folkpartiet. Inte heller kan vi i Folkpartiet tillstyrka de övriga förslag som avser lättnader i det regelverk som omgärdar den kommunala tjänsteexporten. Regeringen vill att det ska underlättas för kommunala aktörer att bedriva direktexport av tjänster. Kravet på regeringens medgivande bör i sådana fall tas bort. Dessutom ska viss varuexport, som "utgör ett nödvändigt komplement till eller har ett naturligt samband med den tillhandahållna tjänsten" tillåtas. Sammantaget pekar alltså dessa förändringar i en riktning som Folkpartiet tar avstånd från. Kommuner och landsting ska koncentrera sig på sin verksamhet, inte successivt förvandlas till affärsdrivande företag till förfång inte bara för skattebetalarna utan också för privata företag som är verksamma i tjänstesektorn. Som grundläggande motiv för de föreslagna lagändringarna anför regeringen dels att lagstiftningen bör anpassas till de förhållanden som råder i praktiken, dels internationaliseringen och EU medlemskapet, som anses öka betydelsen av internationellt engagemang också hos subnationella aktörer som kommuner och landsting. Folkpartiet underkänner båda dessa argument. Att "praxis" när det gäller den kommunala tjänsteexporten har utvecklats åt ett håll som inte stämmer med de bestämmelser som riksdagen har beslutat om utgör inget rimligt skäl att ändra lagstiftningen. Förändringar av lagar måste ske mot bakgrund av en värdering av huruvida det är sakpolitiskt riktigt att genomföra en tänkt förändring eller inte, och inte basera sig på en uppgiven "eftergiftsstrategi". Om regeringen börjar anamma den principen också på andra områden öppnar det skrämmande perspektiv för hela det svenska rättssystemet. Det är naturligtvis riktigt, herr talman, som regeringen konstaterar, att det pågår en internationalisering som bryter upp traditionella strukturer och minskar betydelsen av gamla territoriella gränser. Nationalstaterna har på flera områden fått vidkännas en ökad konkurrens om att utöva makt och inflytande. Men det är inte heller ett argument för att den kommunala affärsverksamhet som redan i dag är alltför stor ska utvidgas ännu mer. Internationalisering sker i praktiken genom det mänskliga utbytet, resor och kontakter, och genom att handelsrelationer expanderar. Politiker - nationella, regionala och lokala - etablerar kontakter över nationsgränserna för att diskutera gemensamma angelägenheter. Inget av detta har någon som helst koppling till frågan om värdet av kommunal tjänsteexport. Det saken gäller är om kommuner och landsting ska ägna sig åt kommersiell verksamhet som i stället kan utövas av privata aktörer. Det anser inte Folkpartiet att de ska göra oavsett om det sker med affärspartner inom eller utanför Sverige. Regeringen lämnar i sin proposition ett antal förslag som ska göra det lättare för kommunala aktörer att ge bistånd. Sammantaget öppnar regeringens förslag för en inte obetydlig expansion av den kommunala biståndsverksamheten. Det strider mot den i kommunallagen stipulerade lokaliseringsprincipen, som är ett viktigt och vida omhuldat rättesnöre för den kommunala verksamheten. Den innebär att kommuner och landsting själva får ta hand om sådana angelägenheter som är av allmänt intresse och som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller invånare och som inte staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan har hand om. Det förslag som regeringen lägger fram står också i bjärt konstrast till principen om att kommunerna primärt ska ägna sig åt att värna kärnverksamheten, dvs. skola, vård och omsorg. Det är en princip som Folkpartiet står upp för. För liberaler är världen gränslös. Internationell solidaritet är ett av de bärande inslagen i liberalismen. Bistånd till länder och människor i behov av stöd är ett praktiskt uttryck för denna centrala liberala tanke. Men biståndspolitiken är och måste förbli en i huvudsak statlig angelägenhet. Kommuner och landsting har redan enligt gällande lagstiftning vissa begränsade möjligheter att manifestera sin solidaritet genom att skänka utrustning som de kan avvara till stater som befinner sig i en akut nödsituation. I övrigt är det staten som ägnar sig åt internationellt bistånd. Regeringen anför inte några övertygande skäl till att den ordningen ska ändras i enlighet med propositionens förslag. Särskilt anmärkningsvärt är förslaget att kommunala aktörer ska kunna ge bistånd i form av utrustning, annan än sådan de kan avvara, till länder som inte får statligt bistånd efter tillstånd av regeringen. Konstitutionellt innebär det en maktförskjutning av utformningen av den svenska biståndspolitiken från riksdagen till regeringen. Vilka länder som i dag får svenskt bistånd och hur politiken i övrigt ska utformas är en fråga för beslut i riksdagen. Med den regel som regeringen nu vill införa kan offentligt bistånd komma att ges till länder som riksdagen har bestämt inte ska komma i fråga för svenskt bistånd. Regeringen - som mycket väl, som vi har sett, kan befinna sig i en parlamentarisk minoritetsposition - kan genom den praxis för tillståndsgivningen som utvecklas trotsa ett beslut om inriktningen av den svenska biståndspolitiken som en majoritet står bakom. Det innebär att kommuner kan lämna direkt stöd till länder som riksdagen inte vill lämna bistånd till men som regeringen anser att man ska lämna bistånd till. Det är ur författningssynpunkt ytterst betänkligt. Folkpartiet avvisar också det i propositionen som handlar om internationellt bistånd. Med detta vill jag yrka bifall till reservation 1, som innebär ett avslag på propositionen.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets förslag till riksdagsbeslut i betänkande KU16 och avslag på de två reservationer som finns. När jag första gången läste igenom regeringens förslag och tänkte efter vad det skulle bli för debatt om det, eftersom jag visste att det skulle hamna på KU:s bord, verkade det ganska enkelt. Det såg ut att vara en inriktning som det inte kunde råda några som helst politiska motsättningar om. Det blir ett enigt betänkande, och sedan är väl den här frågan avgjord, tänkte jag. När man läser sammanfattningen av vad förslaget innebär ser man att regeringen föreslår nuvarande krav på att regeringens medgivande för s.k. direktexport av kommunala tjänster tas bort. De kommuner och landsting som vill får själva avgöra på vilket sätt tjänsteexporten lämpligast ska bedrivas. Vidare kommer inte längre att krävas att kommunalt internationellt bistånd är humanitärt. Kommunalt bistånd till länder som får statligt bistånd ska anmälas till Sida. Det är bara för att hålla ihop det så att man är medveten om vilka olika biståndsmedel som används så att man får en helhet. Regeringen skriver också: För att lämna bistånd till länder som inte får svenskt statligt bistånd ska däremot regeringens tillstånd krävas. Det görs av samma anledning, dvs. att man vill ha ett grepp över vilka biståndsmedel som finns och till vilka länder de går så att man ska ha ett övergripande ansvar. Flera talare har varit inne på att det är statens övergripande ansvar hur biståndsmedel ska användas. Herr talman! Jag uppfattade att det skulle vara svårt att få någon som helst politisk oenighet kring detta. Men i den politiska världen är ingenting omöjligt. Det dök upp två reservationer. Jag tänkte koncentrera mig på Folkpartiets reservation. Folkpartiet har inte bara synpunkter på att regeringen ska lämna sitt godkännande. Kommunerna ska inte ha kompetensen att själva avgöra vilket bistånd de är benägna att ge. Man skriver dessutom att kommuner och landsting ska koncentrera sig på sin kärnverksamhet: skola, vård och omsorg. Jag tycker mig ha hört det uttrycket förut. De ska inte omvandlas till affärsdrivande företag som tar kommersiella risker på skattebetalarnas bekostnad. Det är att ta i när det gäller den här typen av frågor. Kommunerna själva omyndigförklaras. De är inte kapabla att bedöma vilket slags bistånd de ska kunna klara av att ge och heller inte till vilka länder det ska gå, utan de ska fråga staten om lov. Det har på senaste tiden varit en ordentlig debatt om den kommunala självstyrelsen. Det har kommit upp frågeställningar i den diskussionen som har gjort mig lite överraskad över vilken oerhörd tyngd man har lagt på den kommunala självstyrelsen. Sakfrågan i sig är inte så oerhört glasklar. Det finns en balanspunkt mellan vad som är ett kommunalt ansvar och vad som är ett övergripande statligt ansvar. Den diskussionen tror jag är nyttig, och det är viktigt att vi för den. Men jag blir lite överraskad, lindrigt uttryckt, när man hävdar att kommunerna själva kan ta ansvar för utförsäljning av bostadsbolag och sjukhus. När man vill rasera något som vi med gemensamma krafter har byggt upp är den kommunala självstyrelsen oerhört viktig. Vi kan titta på en utomordentligt tydlig kommunal angelägenhet och bedömningsfråga där man redan i dag tar initiativ och har klara inriktningar vad det är för bistånd man vill ge och till vilka länder. Skillnaden blir nu bara att kommunerna, om lagförslaget går igenom, inte behöver be regering och riksdag om lov att göra det. Den kompetensen finns hos kommunerna. Jag tycker att det känns lite märkligt hur debatten om den kommunala självstyrelsen har utvecklats under den senaste tiden. När det är för hela samhället och inte bara för en enskild kommun, stora, övergripande och viktiga frågor är kommunerna fullt kapabla ta ansvaret. I en liten mycket begränsad kommunal verksamhet, som dessutom är oerhört angelägen för mottagarländerna, är kommunerna omyndigförklarade. Då ska staten som överhuvud godkänna vilken inriktning de har. Det är en logik som haltar något. Jag kan uttrycka det lite tillspetsat, något som är väl underbyggt i de reservationer som finns. När den kommunala självstyrelsen handlar om att ge bort uttjänta sjukhussängar anser Folkpartiet att kommunerna inte själva kan avgöra frågan och att de inte är kapabla att fatta beslut om det. Men när det gäller att sälja ut akutsjukhus till privata intressen - då är man mycket kapabla att fatta beslut själva i kommunerna.
Herr talman! Mats Berglind förringar den betydelse som det här förslaget har. Jag tycker att Mats Berglind skulle titta lite närmare på vad det innebär. Det framgår mycket tydligt av propositionen att det handlar om en rad åtgärder som syftar till att vidga utrymmet för att bedriva den kommunala tjänsteexporten. Den här propositionen handlar om två frågor, kommunal tjänsteexport och internationellt bistånd. När det gäller den kommunala tjänsteexporten är det ju så att mycket av den exporten mellan den enskilda kommunen och andra länder skulle gå genom de kommunala bolagen. Vi från Folkpartiets sida är mycket skeptiska, rentav negativa, till de här kommunala bolagen helt enkelt baserat på de erfarenheter man har av alla misslyckade kommunala bolag. Det är också så att kretsen av aktörer vidgas. Det har inte Mats Berglind berört alls. Det är inte bara kommuner och landsting som skulle ha de här möjligheterna. Det är också kommunalförbund och regionförbund utöver de kommunala bolagen. Då kan man fråga sig en sak. Om man ser på det rent demokratiskt är ju personer som sitter i kommunerna och ägnar sig åt sådan här verksamhet direktvalda. De kan få bära ansvaret för det här i samband med val. Men de som sitter i kommunalförbund och regionförbund är ju indirekt valda. Samma sak gäller dem som sitter i kommunala bolag. Hur ska de få bära ett ansvar för misslyckanden på det här området? Ett annat ställningstagande som vi har gjort är att kommunerna har fullt sjå med att klara av den verksamhet de har i dag. Man behöver inte gå in och ägna sig åt mer. Satsa hellre på bättre kvalitet i det som görs. Vi är båda två mycket medvetna om de problem som finns i den kommunala verksamheten när det gäller att värna om de här kärnområdena; skola, vård och omsorg. Lokaliseringsprincipen är också viktig. Den anser jag att man tummar på genom det här förslaget.
Herr talman! Nu tycker jag att Helena Bargholtz hade lite svårt att klara ut vad det egentligen är som gör att man reserverar sig mot det här. Den bild som Helena Bargholtz målar upp i sin replik är att nu ska det läggas ned skolor. Nu ska det försämras inom sjukvården för nu ska man bedriva biståndsverksamhet till andra länder. Alla som över huvud taget har någon som helst insikt i den kommunala verksamheten vet ju att det här är i undantagsfall och att det sker i mycket liten uträckning. Däremot kommer det kanske att fordras ett utvidgat internationellt arbete även på kommunal nivå. Det här kan vara ett sätt att vara med i en sådan utveckling. Då tycker jag inte att vi med byråkratiska medel ska försöka hindra en sådan utveckling. När det sedan gäller kommunala bolag, kommunförbund och hela det kapitlet vet vi att Folkpartiet inte tycker att man ska ha kommunala bolag. Därmed är det punkt med det. Men att göra det till något slags ytterligare devis att det i den här frågan skulle vara några oegentligheter, eller att det skulle vara en skumraskverksamhet man håller på med, är väl i alla fall att ta till i överkant. De politiskt förtroendevalda är demokratiskt valda. Alltså har man rätt att utkräva ansvar för deras handlande. Det gäller oavsett vilken position de sitter i, om det är ett kommunförbund, ett kommunalt bolag eller ett fullmäktige. Det går inte att göra så här. En fråga till Helena Bargholtz: Tycker Helena att det är rimligt att man inte i kommunerna själva ska få avgöra om man ska skänka bort lite sjukhussängar när hon tycker att det är helt rimligt att sälja ut akutsjukhus till vinstintressen?
Herr talman! Mats Berglind vet precis som jag att man i dag får skänka bort sjukhussängar. Det är inget som hindrar det. Vi har inte sagt att man inskränka de möjligheter vi har i dag. Men man ska alltså inte utvidga dem. Sedan är det fråga om vad lokaliseringsprincipen innebär. Det är ju en mycket viktig princip som också är kopplad till den kommunala självstyrelsen. Den innebär att man i kommuner och landsting ska ägna sig åt sådan verksamhet som ligger inom det geografiska område man har och som berör de egna medlemmarna. Det är detta som det i första hand handlar om. Det är därför jag ser en risk för att man tummar på lokaliseringsprincipen genom att man utökar möjligheterna till internationell verksamhet på det sätt som propositionen föreslår. Vi från Folkpartiet är mycket för att man ska ge bistånd. Det är en mycket viktig, central tanke för oss. Men det ska ske på rätt nivå. Här har staten ett ansvar. Jag är rädd för att staten med de här möjligheterna kanske i praktiken kommer att lämpa över mer och mer ansvar för biståndspolitiken på kommunerna. Det kan också bli en oklar ansvarsrelation mellan kommuner och landsting i den här frågan. Det kan bli så att kommunerna inte riktigt vet hur det är. De tar på sig uppgifter och staten tar på sig uppgifter. Det finns inte heller någonting i propositionen som talar om kontrollen av det här, hur det ska gå till så att det sker på ett för skattebetalarna korrekt sätt. Jag känner mig djupt oroad inför propositionen. Det är därför vi yrkar avslag från Folkpartiet.
Herr talman! Jag fick inget svar på om det är rimligt att kommunerna själva kan få bestämma över om man vill skänka bort sjukhussängar när det är rimligt att man kan sälja akutsjukhus till vinstintressen. Jag fick inget svar på om det är en rimlig avvägning som Helena gör när det gäller den kommunala självstyrelsen. Den här utvecklingen finns det de som varnar för. Vissa säger att det här kommer att utvecklas mycket. Det finns också de som tror att det kommer hamna på ungefär samma nivåer som i dag. Det finns lite olika bedömningar. Det enda jag tror att vi kan vara säkra på i den här utvecklingen är att det inte kommer att upphöra. Beträffande omfattningen och volymerna, också i ekonomiska termer räknat, tror jag att det kommer att vara en mycket stor försiktighet från de kommunala företrädarnas sida. Man när man nu gör en förenkling och försöker ta bort en byråkratisk del så att man inte ska behöva riksdagens och regeringens tillstånd vid den här typen av bistånd hårdrar Helena genom att säga att staten kommer att lägga över detta ansvar på kommunerna. Nog måste jag säga att det blir tunnare och tunnare i argumentationen i fråga om varför man yrkar avslag på den här propositionen. Det finns ju ingenting i det här som tyder på den typen av diskussioner, tvärtom. Tänk på anmälningen till Sida för att hålla ihop det här för att få en bedömning av det. Man skriver: I huvudsak är detta statens ansvar.

Herr talman! Ett stort antal motioner har inkommit med förslag i straffrättsliga frågor. I vanlig ordning har socialdemokraterna avstyrkt samtliga. Men vi kommer att fortsätta kämpa för förändringar. Vi återkommer med stor sannolikhet med nya förslag. Hur det nya rättssystemet fungerar - eller i många fall inte fungerar - kommer vi att göra till en av huvudfrågorna i valet. I de frågor som behandlas i dagens betänkande visar vi på flera punkter där nuvarande ordning och påföljder starkt avviker från vad de medborgare som i alla fall jag träffar och representerar anser vara rätt och riktigt. Herr talman! Vi moderater står naturligtvis bakom samtliga våra reservationer och särskilda yttranden men i den efterföljansvärda ordning som vi brukar tillämpa här i kammaren yrkar jag bifall endast till den första reservation som vi finns med på. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 3. Vi har nu haft lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster i drygt två år. Vi moderater var kritiska till den s.k. sexköpslagen. Vi ansåg att lagen var mer symboliskt betingad än motiverad av effektivitetshänsyn. Vår uppfattning var att lagen inte skulle komma att bli effektiv med hänsyn till bl.a. svårigheterna att kontrollera och bevisa brott. Men vi var, och är fortfarande, överens med majoriteten, som drev igenom lagen, om att prostitution naturligtvis inte är något som är önskvärt. Ni socialdemokrater och ni som stöder socialdemokratin, i alla fall för tillfället, brukar annars hävda att brottsligheten ska bekämpas med sociala insatser. Enligt vår bedömning är köp av sexuella tjänster ett socialpolitiskt problem, dvs. att kvinnor, och för den delen även ibland män, bjuder ut sina kroppar för sexuella tjänster och att det då finns människor som är beredda att och önskar betala för de här tjänsterna. Vad är det egentligen som gör att ni socialdemokrater i detta fall gör bedömningen att kriminalisering är bästa sättet att komma till rätta med ett socialt problem? Herr talman! BRÅ, Brottsförebyggande rådet, har gjort en utvärdering av hur lagen tillämpades, låt vara under dess första år. I rapporten framkommer det att BRÅ anser att det är för tidigt att dra några alldeles färdiga slutsatser. Men man pekar dock i sin rapport på en del av nackdelarna. BRÅ skriver bl.a. så här: "Konsekvensen blir att polisen tvingas gå långt i sina spaningsmetoder och vänta med ingripande tills den sexuella tjänsten ägt rum, vilket kan strida mot polisens uppgifter att förhindra brott." Är inte detta med "polisens uppgifter att förhindra brott" viktigt? För mig är det oerhört viktigt. De brott som inte begås är de bästa. Polisen i Skåne har på uppdrag av Rikspolisstyrelsen utrett den här nya sexköpslagen, och enligt polisens rapport är lagen tandlös och har inte lett till mindre prostitution. Det enda som man konstaterar faktiskt har hänt är att de prostituerade har fått det sämre. I stället för att det är en öppen prostitution pågår sexhandeln i mer skyddade miljöer. Det gör inte verksamheten mindre kränkande, och det skyddar inte heller de utsatta kvinnorna bättre mot våld och övergrepp. Det visar den här utredningen från Skåne. De främsta tillskyndarna av lagen kan väl knappast känna sig nöjda med att slippa se de prostituerade på gatan. I så fall är den här lagen höjden av dubbelmoral. Polisens utredning visar också, i likhet med BRÅ:s rapport, att lagen har tvingat fram okonventionella spaningsmetoder. I stället för att hejda den prostituerade och hennes kund väntar man och slår till vid själva sexakten, alltså, precis som jag sade tidigare, när brottet redan har ägt rum. I sin nitiskhet och sin strävan efter att sätta fast den som köper en sexuell tjänst har det hänt att man har stått och videofilmat sexakten, t.ex. genom en bilruta. Det tycker i alla fall jag är tvivelaktigt, delvis med tanke på att det enligt lagen bara är den ena parten som är kriminaliserad, den som köper sex. Kvinnan i sammanhanget gör ju inget brottsligt. Ändå tar man till sådana metoder att man filmar en kvinna som inte gör något brottsligt i den här situationen. Det är inte vilken situation som helst; det handlar om en sexuell tjänst. Sedan kan man också betänka att det här brottet faktiskt inte har så hög straffskala. För mig är det oerhört märkligt att man kan ta till dessa metoder vid denna brottslighet. Herr talman! Även om det enligt betänkandet pågår ett arbete inom Europarådet och EU då det gäller att åstadkomma en effektiv lagstiftning inom IT relaterad brottslighet anser vi att vi inte bara kan sitta och invänta detta arbete. Vi anser att regeringen bör få i uppdrag att tillsätta en utredning som ser över frågan om IT-relaterade brott och vilka lagstiftningsåtgärder som krävs för att vi effektivt ska kunna bekämpa dessa brott. I det här sammanhanget missar jag inte chansen att nämna att det vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola, som är en av de högskolor som ligger i den absoluta världstoppen då det gäller IT, har inrättats en ny institution som förkortas CES. CES betyder Centrum för Elektronisk Säkerhet. Målsättningen är att man ska bli världsledande just när det gäller elektronisk säkerhet, något som kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Herr talman! För oss som ännu inte har blivit brottsoffer kan det vara svårt att föreställa oss hur det känns att bli utsatt för ett brott då man hotas till livet med ett vapen. Det kan vara att man utsätts för ett rån. Det kan också vara att man utsätts för en våldtäkt under vapenhot. I båda dessa fall har det för offren inte speciellt stor betydelse om det handlar om ett skarpladdat vapen, om det handlar om ett oladdat vapen eller om det handlar om en vapenattrapp som de i den stunden faktiskt icke kan avgöra om den är äkta eller inte äkta. Ångesten och rädslan kan faktiskt bli densamma. Brottet sätter spår som brottsoffret i många fall får leva med resten av sitt liv. Vi moderater anser att man ska se allvarligare på denna typ av brott. Vi anser att denna typ av brott ska betecknas som grov. Vi tycker därför att riksdagen bör hemställa att regeringen återkommer med förslag om skärpning av dagens regler. Men med den tingens ordning som finns här får man aldrig med sig socialdemokraterna om de inte faller i utskottet, och så var inte fallet. Stödpartierna ställde upp. Herr talman! Brottsligheten har delvis ändrat karaktär. Polis, åklagare, domare och anställda inom kriminalvården står i dag ofta inför brottslingar som inte drar sig för att hota till livet. De drar sig faktiskt inte heller för att sätta hoten i verket. Det har vi sett när det gäller ett antal anställda inom kriminalvården. Det handlar inte bara om att poliser blir bespottade - vi har haft en debatt om polisen ska tåla det eller inte. Vi kräver att skyddet för myndighetsutövande personal stärks. Behovet av ett stärkt skydd är uppenbart, inte minst i och med den praxis som har utvecklats efter domar från bl.a. Högsta domstolen. Herr talman! BRÅ har i en undersökning letat fram de tio personer som har samlat på sig flest lagföringar. Totalt har de tio som ligger i tio-i-topp lagförts 1 440 gånger för sammanlagt 2 700 brott och har visserligen dömts till sammanlagt 130 års fängelse. Forskare på BRÅ bedömer att det finns ca 500 personer som kan hänföras till den här kategorin av notoriska återfallsförbrytare. Deras brottslighet omfattar kanske inte våldsbrott osv. Men notera, ni som sitter i kammaren, att den här brottsligheten åstadkommer mycket av det vardagselände som plågar många av våra vanliga samhällsmedborgare! Det är allmänt känt att det är en liten grupp s.k. livsstilskriminella som svarar för en stor del av brottsligheten i Sverige. Vi anser att den s.k. mängdrabatten bör avskaffas. Vi anser att det ska införas en regel med innebörden att maxstraff för brottet i fråga ska dömas ut för den som för tredje gången döms för ett brott av samma typ. Åtgärderna mot de personer som inte visar någon vilja till att bryta med sin kriminella livsstil måste skärpas från statens sida. Att inte vidta dessa nödvändiga säkerhetsåtgärder skapar bara fler och fler brottsoffer. Det finns visserligen i dag möjligheter för domstolarna att ta hänsyn till tidigare brottslighet, och det görs naturligtvis i viss mån. Så skriver utskottsmajoriteten och gömmer sig bakom det. Men mot bakgrund av den alltjämt mycket stora andelen återfall i den här gruppen bör - det anser i alla fall vi - lagstiftaren bli betydligt tydligare gentemot domstolarna, så att de vågar gå upp lite grann i straffskalorna. Därför anser vi att man när någon begår samma brott för tredje gången ska döma ut maxstraff. Jag har en annan fråga som jag skulle vilja ta upp med mina meddebattörer här. Som ni känner till avgjorde Högsta domstolen den 5 januari förra året ett mål där en åtalad i tingsrätten hade dömts, visserligen bara till en månads fängelse, för misshandel av en närstående kvinna. Tingsrätten skriver så här i sin dom: "Brottet är inte att bedöma som ringa." Det här gick igenom rättsprocessen och upp till Högsta domstolen. Där har vi fått veta hur vi ska tolka. Högsta domstolen ändrade domen till samhällstjänst i 50 timmar. Man kan alltså misshandla sin närstående kvinna eller någon annan och få samhällstjänst. Det här tycker vi är fel. Samhällstjänsten borde inte få användas vid s.k. artbrott. På ett ställe i betänkandet står följande: "Av Högsta domstolens domar torde man kunna dra slutsatsen att det är möjligt att döma till samhällstjänst i rätt stor utsträckning även för brott som är av sådan art att starka skäl talar för fängelse." Men bara därför att nuvarande lagstiftning är så beskaffad så behöver vi faktiskt inte ha det så i fortsättningen om vi inte vill. I så fall är vår roll i riksdagen och i justitieutskottet meningslös. Jag ser i alla fall mitt mandat som en möjlighet och faktiskt även som en skyldighet att försöka ändra på sådant som jag tycker är fel i lagstiftningen. Avslutningsvis, herr talman: Den som hänsynslöst profiterar på andra människors olycka genom att göra stora vinster på narkotikahandel bör kunna dömas till livstids fängelse. Vidare tycker vi att straffskalorna när det gäller olika droger bör ses över. De släpar efter. Detta har också påpekats av den nyligen avslutade narkotikakommissionen. Vi kräver att regeringen återkommer i frågan.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas ett antal motioner som har väckts under allmänna motionstiden. Motionerna handlar i huvudsak om brott och påföljder, men de rör sig över ett ganska brett spektrum. Och det är väldigt många viktiga frågor som finns med på detta område. Jag ska försöka att lyfta fram och beröra en del av dem i alla fall. Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 1 och 10. Även om det kan synas som att ingenting särskilt har hänt när man läser detta betänkande - motioner återupprepas år efter och blir avslagna - så är detta faktiskt ett betänkande där man kan peka på att det har hänt en hel del saker och att en hel del saker är på väg att hända. Jag ska lyfta fram en mycket viktig fråga. Det har funnits motioner tidigare, även förra året, i vilka man begär en utredning om att man ska tillskapa ett särskilt tortyrbrott i svensk lagstiftning. Detta förslag har tidigare blivit avslaget med hänvisning till att de konventioner som finns är fullt tillräckliga, trots att vi har sett att det har funnits flera fall även här i Sverige när frågan har väckts där svensk lagstiftning inte ger denna möjlighet. Men nu kan vi glädja oss åt att det i detta betänkande framkommer att regeringen har beslutat att tillsätta en utredning som ska se över just denna fråga om möjligheten att tillskapa en svensk straffrättslig lagstiftning som ska kunna täcka tortyrbrott. Det är oerhört glädjande. Detta uppdrag kommer att redovisas den 31 oktober 2002, vilket innebär att det dröjer ett tag. Men det är glädjande att man har tagit detta internationellt mycket viktiga steg. I detta sammanhang har vi i Vänsterpartiet också motionerat om att vi anser att reglerna om forum i tvistemål i Sverige inte riktigt täcker in denna fråga. För den som har blivit utsatt för tortyr och har varit offer för krigsförbrytelser och andra grova kränkningar är naturligtvis det viktigaste att rättvisa skipas och att brottslingarna ställs inför rätta och döms för sina brott. Men för att offren ska kunna gottgöras är det också viktigt att det finns möjlighet att driva en skadeståndsprocess mot förövarna. Vi anser att reglerna i tvistemål i detta avseende inte är tillräckligt långtgående i Sverige. Därför yrkar vi bifall till reservation 1. Ytterligare ett område där det har hänt ganska mycket gäller brott mot homosexuella. Det har också funnits en mängd motioner på detta område. En tillsatt utredning har överlämnat sitt förslag till regeringen, och detta är nu ute på remiss. I denna utredning tas frågor upp om huruvida hets mot folkgrupp i brottsbalken ska utvidgas till att även gälla kränkningar av homosexuella. En majoritet i utredningen föreslår att man ska införa ett nytt brott om hets mot homosexuella och att man också i 29 kap. 2 § 7 brottsbalken uttryckligen säger att det är en försvårande omständighet om ett motiv för brottet har varit att kränka en person på grund av hans eller hennes homosexuella läggning. Det är oerhört viktiga steg, och det är motioner som har återkommit år efter år under den tid som jag har suttit i riksdagen sedan 1994. Svaret har alltid varit att man avvaktar och avslår. Under de senaste åren har svaret varit att en utredning pågår. Denna gång har vi en färdig utredning. Nu väntar vi bara på remissvaren. Vi vet också att utredningen tar ställning för att öka skyddet för de homosexuella. När det gäller sexualbrott så har en utredning just överlämnat sitt betänkande, vilket berör alla de motioner som har väckts på detta område. Därför avvaktar ett enigt utskott när det gäller just detta område. Sedan kommer vi in på frågor om straff och straffskalor. En av de frågor som Vänsterpartiet har drivit i många år är frågan om livstidsstraffet. Vi har riktat kritik mot livstidsstraffet utifrån olika perspektiv. Det ena har varit det rent principiella perspektivet, att regeringen använder nådeinstitutet för att tidsbestämma straffet. Och det är inte någon domstol eller någon oberoende nämnd utan den politiska makten som avgör längden på ett straff. I fråga om detta är det också glädjande att regeringen nu äntligen tillsätter en utredning som ser över livstidsstraffets konstruktion, där målsättningen ska vara att man ska ha en oberoende nämnd som ska tidsbestämma livstidsstraffet. Man vill också ha en ordning med automatik, dvs. att den dömde efter ett visst antal år ska ha rätt att få sin fråga prövad. Detta är oerhört positiva steg. Det möter den kritik som Vänsterpartiet har haft på det principiella planet när det gäller vem som ska ha den dömande makten och att man ska skilja på den dömande makten och den politiska makten. Däremot löser inte detta den för oss otroligt viktiga frågan om man i ett samhälle och i ett straffsystem ska ha ett straff som man i förväg inte vet hur långt det är. Även om den dömde i en framtid kommer att få en bättre möjlighet att kunna förbereda sig och veta när straffet ska kunna prövas, så anser vi att det är fel att ha ett straff som inte är förutsägbart, att den dömde inte vet till hur många års fängelse som han eller hon är dömd. Detta är fel både ur brottsofferperspektivet och ur brottslingens perspektiv och för att man ska kunna arbeta så effektivt som möjligt med vård, behandling och rehabilitering inne på anstalterna. Därför fortsätter vi att reservera oss när det gäller livstidsstraffet. Men vi är ändå glada över att man tar steget för att lösa de principiellt viktiga frågorna, så att man skiljer på den lagstiftande och den dömande makten. Herr talman! Som vanligt har det funnits en mängd motionsyrkanden. Vi hörde en del av dem från talarstolen tidigare från moderaterna. De handlar om straffskärpningar på olika områden. Det är ganska vanligt att man i debatterna säger att vi ska ha hårdare straff, att vi borde skärpa straffen för en mängd olika brott. Det är ganska intressant att moderaten Jeppe Johnsson när det gällde sexköpslagen talade om en rapport om effektivitet. Han sade att lagen inte är effektiv och inte löser problemet och att man därför ska avskaffa sexköpslagen. Å andra sidan fortsätter moderaterna att hävda att vi behöver hårdare straff och att vi behöver skärpa straffskalorna, trots att all forskning visar att längre och hårdare straff inte förändrar brottsutvecklingen i ett samhälle och att det inte förändrar samhällets struktur. Det enda som sker är att vi får fler och fler människor i fängelse utan att uppnå någonting. Och där finns det ganska klara forskningsbevis för att hårdare straff inte bekämpar brottsligheten. Hårdare straff är nägonting som slår mot den enskilde individen men ingenting annat. Flera av frågorna om skärpta straff kan låta ganska rimliga. En fråga är om rån där man använder en vapenattrapp och rån där man använder ett riktigt vapen ska bedömas på exakt samma sätt när det gäller straffskalorna. Ur brottsofferperspektiv kan jag hålla med. Upplevelsen för brottsoffret som blir utsatt för hotet och inte har någon aning om det är ett riktigt vapen eller en vapenattrapp är exakt densamma. Då skulle det vara lätt att säga att användning av attrapp borde jämställas med att använda ett vanligt vapen. Samtidigt måste man titta på straffets effekt på andra områden. Ökar vi straffen när man använder vapenattrapp riskerar vi att bara trappa upp våldsspiralen, att den som rånar i stället för att ha en vapenattrapp lika gärna kan ta ett vanligt vapen. Den som har valt en vapenattrapp har redan när han begår rånet eller överfallet bestämt sig för att, oavsett hur trängd situationen blir, inte kunna skjuta. Den möjligheten avsäger man när man använder vapenattrapp. Men om man ska straffas exakt lika hårt finns det en risk att man i stället väljer att använda ett vapen. Vi kommer att få fler situationer där man använder vapen i en trängd situation. Även om brottsoffrets upplevelse är exakt densamma riskerar vi bara att öka straffen i samhället och öka antalet vapen, öka risken för att brottsoffren blir ännu mer utsatta. Herr talman! Det finns så många frågor på det här området som är viktiga att debattera, men det finns aldrig tillräckligt tid när man får en mängd motioner på ett sådant här område. Jag har försökt lyfta upp en del av dem och peka på dem där vi ändå kommer framåt och där det finns utredningsförslag men också peka på de områden där det fortfarande finns saker att göra. Med detta, herr talman, ställer jag mig bakom reservationerna 1 och 10, för övrigt bakom utskottets förslag.
Herr talman! Det känns bra att också Alice Åström ser det här ur ett brottsofferperspektiv och ser att den som hotas med vapen far oerhört lilla. Vad vi vill i vår reservation är att brottet ska bedömas som grovt, men inom straffskalan grovt brott finns väldigt mycket att välja på. Så det behöver inte innebär att man inte kan särskilja där. Det bör hamna inom grov brottslighet. När det sedan gäller det s.k. brottet köp av en sexuell tjänst anser vi inte att det är ett brott, vi anser att det är ett socialt problem. Därför yrkar jag inte på strängare straff utan vill snarare få bort de straffen. Med de metoder som polisen tvingas använda i dag står man och inväntar att brottet fullbordas. Anser Alice Åström att detta är förenligt med de lagar som polisen har att rätta sig efter? Anser Alice Åström att det här är moraliskt riktigt? Om vi ser några som börjar bråka och puckla på varandra, utgår jag ifrån att vi i alla fall, om vi vågar, går emellan och försöker förhindra att det blir en misshandel. I alla fall bör lagens väktare göra detta. Man bör stoppa innan det blir en misshandel. Likadant är det här. Det är ett rätt främmande sätt att arbeta. Gillar Alice Åström detta sätt att arbeta på hos polisen för ett brott av denna svårighetsskala?
Herr talman! Jag ska koncentrera mig på frågan om försäljning av sexuella tjänster. Jag sade i debatten när vi antog den här lagstiftningen att det finns vissa betänkligheter, det finns argument som skulle kunna tala emot. Samtidigt vet man att det finns också en annan effekt av lagstiftning. Ett tydligt exempel är lagstiftningen om förbudet av aga av barn. Möjligheter att övervaka, granska, bryta, hitta skillnaden och ett sätt hejda har inte alltid haft polisiära, straffrättsliga osv. men normbildande effekter i samhället. Därför ansåg vi att det här är viktigt för oss. Det är väldigt viktigt att sträva efter normbildande effekt där det inte ska vara tillåtet att köpa andra människors kroppar för att på något sätt få sin egen tillfredsställelse tillgodosedd. Vi vet att väldigt många av dessa kvinnor lever i en sådan socialt utsatt situation att det inte är ett köp på lika villkor eller någonting sådant, utan det finns ett tydligt utnyttjande av människor i en utsatt situation. Jeppe Johnsson sade att det brott som ej begås är det bästa. Där håller jag med moderaterna. Men moderaternas taktik i det här fallet är att avkriminalisera det, och då blir det färre brott. Det skulle man kunna använda på många områden. Visst är det ett socialt problem. Men i narkotikafrågan har moderaterna absolut inga problem med en kriminalisering av ett socialt problem.
Herr talman! En annan effekt av lagstiftningen - ja, det är möjligt att det finns vissa som avråder från detta. Det finns forskare på kriminologiska institutioner som hävdar att det här är en klasslag, därför att de samhällsklasser som har råd att betala kan skaffa sig den här tjänsten i andra miljöer. I så fall skulle det möjligtvis kunna vara en klasslag. Det läste jag i en skrift. Åström hör, kan i alla fall inte vara nöjda med den rapport som Skånepolisen ger, att prostitutionen i stället har flyttat till miljöer där man inte har någon kontroll. En annan fråga till Alice Åström. Det är bara den ena partens gärning som är kriminaliserad. Gör det inte kvinnan skyldig till medhjälp till brott? Finns det ingen säljare kan det finnas hur många köpare som helst men det kan inte bli något brott. Det har faktiskt hänt att den oskyldiga kvinnan filmas i den här situationen. Anser Alice Åström att det är förenligt med svenskt rättsväsende att man filmas i samband med ett brott som ligger ungefär på samma straffskala som snatteri i butik?
Herr talman! Att filmas när man inte begår något brott men när någon annan begår ett brott är någonting som sker hela tiden. Om jag blir rånad och det finns en kameraövervakning, så blir jag som offer filmad och den som begår brottet. Att se dessa som jämställda parter, att se kvinnan som en delaktig part handlar om vilken syn man har på kvinnan och på vem det är som är offer, vem det är som är den underordnade i hela den här handeln. Vi i Vänsterpartiet ser tydligt kvinnan som offer, kvinnan som underordnad. Det är kvinnor i mycket utsatta situationer som utnyttjas av män. Jeppe Johnsson säger att det här bara flyttar någon annanstans. Även i länder där prostitution är tillåten eller inte kriminaliseras ser man att nätprostitutionen har ökat, andra vägar har tillkommit. Vi kommer ständigt att få möta nya vägar inom det här området så länge vi ser kvinnans underordning, att män tar sig rätten att utnyttja kvinnor på det här sättet. Det intressanta är att rapporten från Malmö är det enda som Jeppe Johnsson hänvisar till. De poliser i Stockholm som jobbar efter den här lagen med den här gruppen har en helt motsatt åsikt än vad Skånepolisen har. De har helt andra erfarenheter av den här lagstiftningen. De säger att den är positiv, de kan utnyttja den, de lyckas lösa en del av de problem som finns. Det handlar mycket om inställningen inom polisväsendet, hur man ser på frågan, om man lyckas få den effektiv eller inte. Man ska nog inte dra för stora växlar på en rapport från ett distrikt.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas en rad motioner från den allmänna motionstiden. Jag ska bara kommentera några. Inledningsvis vill kristdemokraterna yrka bifall till reservation 4 under punkt 8. Precis som Alice Åström inledde med är det mycket av det som lyfts fram i motionerna väldigt bra tankar. Ibland är det synd att man inte kan lägga ned mer tid på den stora bunt av motioner som vi ska bearbeta så att de hanteras på ett mer rättvist sätt. Jag ska under några minuter försöka att belysa några av de kristdemokratiska yrkandena. De yrkanden som finns i denna motionsflora berör frågor om brott och påföljder. Precis som det konstaterades i det betänkande som vi behandlade för några veckor sedan är det väldigt mycket på gång. Många utredningar är tillsatta, och vi vill invänta dessa utredningars resultat och förslag. Ett sådant exempel är livstidsstraffet. Vi kristdemokrater har i ett antal år motionerat om att vi vill att en utredning ska se över livstidsstraffet. Vi menar att ett tungt vägande skäl för att avskaffa livstidsstraffet och införa ett längre tidsbestämt straff är att man då håller isär den dömande makten från den verkställande. Regeringen har nu tillsatt en utredare som ska redovisa för och nackdelar med en överflyttning av frågor om frigivning från livstidsstraffet från regeringen till ett annat organ. Detta ska bl.a. ge en förbättrad förutsebarhet för de livstidsdömda, detta inte minst för att man ska kunna använda verkställigheten effektivare och ändamålsenligare med inriktning på frigivningsförberedande åtgärder, och det är någonting som vi har efterlyst. Vi tycker att det här är ett bra initiativ från regeringen, även om vi inte var riktigt nöjda med direktiven till utredaren. Men vi avvaktar utredningens förslag som ska presenteras i mars 2002 och nöjer oss således med den text som finns i betänkandet. Herr talman! Vi kristdemokrater har motionerat om klotter i flera år. Jag kan inte låta bli att minnas debatten 1998/99 då vi stod ensamma med vårt yrkande om att polisen skulle få större befogenheter att visitera vid misstanke om brott. Jag blev faktiskt näst intill hånad av Morgan Johansson för att jag överdrev faran med klotter. Han beskrev Karlstads klotterplan och sade att det var en viktig del i det brottsförebyggande arbetet att sprida sådana goda idéer vidare. Mycket har hänt sedan dess, inte minst när det gäller klotter. Vi har fått information om klotter, dess konsekvenser och kostnader. Morgan Johansson sade i den debatten att det inte var några som helst problem för polisen att kroppsvisitera vid misstanke om brott. Därmed sågades vårt yrkande i motionen. Men nu är det precis detta som Justitiedepartementet utreder på uppdrag av förra justitieministern. Enligt uppgifter ska det nya lagförslaget som vi väntar på innebära större möjligheter för polisen att visitera och en annan straffskala. Ibland kan det vara bra med lite mindre övertoner i debatten. Bara för att man representerar regeringen är det inte riktigt säkert att man alltid sitter inne med den hela och fulla sanningen. Nu är alla de förslag som jag yrkade om i min motion hösten 1998 aktuella, och det är klart att vi kristdemokrater tycker att det är bra. Departementet håller på att förbereda ett nytt förslag om hur man ska kunna stävja klotter, och vi har fått löfte om en promemoria under våren. Det som oroar oss är att det är andra saker som anses viktigare så att denna angelägna fråga skjuts upp. Därför har vi i vårt särskilda yttrande skrivit att vi utgår ifrån att regeringen snart kommer med förslag till ändrad lagstiftning som innebär att klotter kan bekämpas med kraftfulla medel på ett mer effektivt sätt. Så till vår reservation som berör barnpornografilagen. Efter den 1 januari 2000 är olika förfaranden med barnpornografiska bilder straffbelagda. Straffet för barnpornografibrott är fängelse i högst två år. Om brottet är ringa gäller det böter eller fängelse i högst sex månader. Om brottet anses som grovt kan straffet vara upp till fyra år. Innehav av barnpornografi bedöms i dag på samma sätt som exempelvis innehav av narkotika. Det är alltså inte straffbart att titta på en barnpornografisk bild eller film som någon annan förevisar. Däremot är det straffbart att spara barnpornografiska bilder på en dators hårddisk, eftersom det då bedöms som att man innehar barnpronografi. Lagen innehåller vissa undantag. Dessa kom till för att barnpornografiskt material skulle kunna användas i seriös nyhetsförmedling, forskning och opinionsbildning. Även konstnärers framställning nämns i det sammanhanget. Detta undantag har visat sig leda till att åtal inte har väckts mot ett konstverk som skildrar ett verkligt barn och som barnorganisationer och en stor del av allmänheten tolkar som barnpornografiskt. Exempelvis väcktes inte åtal mot en konstnärlig videofilm som visades på Moderna museet. Den framställde en vuxen man med ett naket barn i en starkt sexualiserad situation. Flickand identitet döljs inte, vilket innebär att kränkningen av henne fortgår så länge som det här konstverket visas. ECPAT i Sverige och BRIS hävdar att den aktuella videoframställningen är barnpornografisk och att den t.o.m. kan stimulera till pedofili. Vi hävdar att det är ytterst viktigt att lagstiftningen har ett barnperspektiv och att den alltid ser på frågan utifrån barnets bästa. Frågan handlar inte i första hand om konstnärers frihet utan om barns rättsskydd. Eftersom lagen har visat sig vara oklar på denna punkt anser vi kristdemokrater att den måste bli föremål för en översyn. Att tolkningen av lagen tycks skapa frizoner för barnpornografi anser vi vara mycket olyckligt. På detta yrkande från oss kristdemokrater svarar majoriteten att man i och för sig delar vår uppfattning, men att man anser att bestämmelsen i lagen har fått en lämplig utformning. Vi delar inte den uppfattningen, och vi är förvånade över att regeringen inte tar den här frågan på större allvar än så. Sverige, som i alla andra avseenden är så noga med att poängtera att tillämpningen av barnkonventionen och skyddet för barn har i denna fråga backat och agerar inte lika tydligt. Jag skulle gärna vilka ha svar från majoriteten på frågan: Varför? I söndags kunde vi läsa i tidningarna, bl.a. i Dagens Nyheter, att pedofiler numera också kan agera praktiskt taget ostört på Internet. Nya metoder att kommunicera gör det nästan omöjligt att spåra trafiken. Pedofiler delar med sig av filmer och bilder via Uppfinningsrikedomen är stor hos dem som vill undkomma lagen. Om regeringen och lagstiftningen inte ska halka efter anser vi att man snabbt borde utreda den här lagens utformning och se till att täppa igen alla kryphål som eventuellt kan leda till att barn utsätts för kränkande handling. Herr talman! Vi tycker att det är beklagligt att inget av de övriga partierna har ställt sig bakom vår reservation. Vi kristdemokrater vill uttrycka vår förvåning över detta. Vi anser att barnens rättsskydd är oerhört viktigt. Finns det frizoner så måste de tas bort. Till sist vill jag kommentera det som Jeppe Johnsson sade. Moderaterna vill genomgående ha längre straff, strängare straff, mer moralbildande effekter. Men detta anser man inte ska gälla försäljning av sexuella tjänster, och det är anmärkningsvärt. Jag kan inte förstå det. Moderaterna står inte med oss under den här reservationen. Däremot vill man få bort den här lagstiftningen som faktiskt i en helhetsbedömning kan ge moralbildande effekter. Det förstår jag inte. Det går inte ihop för mig. Jag skulle gärna vilja ha en kommentar till detta. Dessutom förekommer i regel omkring prostitutionen omfattande kriminalitet som man i och med vårt förslag kan få en bättre kontroll över. Prostituerade befinner sig i en svår social situation. Genom förbuden kan prostitutionen och dess skadeverkningar bekämpas på ett effektivare sätt. Det står också i betänkandetexten. Det går en liberaliseringsvåg över Europa när det gäller prostitution och bordeller. Jag skulle vilja fråga om nästa steg är att moderaterna tycker att det är okej att vi har bordeller i Sverige också framöver.
Herr talman! Jag brukar inte begära replik på Ragnwi Marcelind, men jag ska självklart göra det när hon ber om det. Hon talar om moralbildande. Den erfarenhet vi har hitintills av lagen är att dubbelmoralen frodas. Det som Svensson på gatan i Stockholm inte ser, det finns inte. Det finns. Situationen för de prostituerade blir inte mindre svår. Jag sade i mitt anförande att vi är överens om att prostitution inte är något eftersträvansvärt. Vi vill försöka bemöta den med sociala insatser. Vår bedömning från början var och är att man inte ska bemöta sociala problem med kriminalisering. Det gäller speciellt nu, när vi ser att effekten har blivit att prostitutionen drivs under jorden. För mig är det en dubbelmoral. Det finns, fastän vi inte ser det. Jag känner mig inte mer nöjd för det. När det gäller bordeller kommer i alla fall inte jag att driva frågan, och inte heller några av de kamrater i partiet som jag känner.
Herr talman! Det känns betryggande. Jag tror inte att Jeppe Johnsson skulle arbeta för att bordeller skulle införas i Sverige. Men det går inte ihop för mig. Jag måste få ställa frågan. Jeppe Johnsson säger att man vill motverka prostitution med sociala insatser. Men moderaterna lägger fram förslag om lagstiftning på andra områden där man också skulle kunna motverka med sociala insatser. Vi löser inte alla problem med strängare straff. Det finns en rad områden där vi måste ha en lagstiftning som reagerar mot allt som är kriminellt och brottsligt. Det håller jag med om. Därför vill vi vidhålla lagstiftning som ett instrument för att komma åt försäljningen av sexuella tjänster. Jag har lite svårt att förstå att man skiljer ut just den frågan och säger att problemet ska bemötas med sociala insatser. Jag måste be Jeppe Johnsson förtydliga sig ytterligare om jag ska få det klart för mig.
Herr talman! Det ska inte alls vara svårt. Det är så enkelt, Ragnwi Marcelind, att vi anser att köp av sexuella tjänster inte är ett brott. Dessutom är det, så som lagen blir, tillåtet att inleda i frestelse till brott. Jag vet att ni kristdemokrater hade en annan uppfattning. Det är tillåtet att bjuda ut en sexuell tjänst men inte att köpa den. Jag vet att ni kristdemokrater ville kriminalisera både säljare och köpare. Strängare straff hjälper inte alltid. Det kan göra det i vissa fall. Men eftersom vi inte anser att det är ett brott är det ganska onödigt att diskutera om vi ska ha strängare straff eller ej. Vi anser inte att det ska vara straffbart. Följden av den lag som Ragnwi delvis har stött, som hon nu står här och försvarar, är en dubbelmoral. Det som vi inte ser finns. Det gör det inte enklare att hjälpa de här människorna. Varken säljare eller köpare av sexuella tjänster är lättare att hjälpa.
Herr talman! Jag kan inte se att det skulle finnas någon dubbelmoral i att vilja lagstifta för att på ett bättre och effektivare sätt komma till rätta med något mycket kränkande, prostitution. Jag inbillar mig inte en sekund att de kvinnor som får droga sig för att kunna utöva prostitution gör det för att de tycker att det är trevligt eller underbart tillfredsställande. Det är en handel som har fått möjligheter att utvecklas på grund av att människor hamnar i en social misär. De kanske har förlorat sitt arbete, sina intäkter. De hamnar i missbruk och kriminalitet. För att finansiera missbruket säljer man sin kropp. Att det skulle kunna avhjälpas med enbart sociala insatser betvivlar jag. Jag vill använda de instrument som finns för att kunna bestrida det som jag tycker är det mest kränkande för kvinnor i Sverige i dag.

Herr talman! Med anledning av motionerna inom det straffrättsliga området vill jag yrka bifall till reservation 5 om elektroniska anslagstavlor. Jag står naturligtvis också bakom vårt särskilda yttrande om klotter. Straff för det som gjorts så snabbt som möjligt, är viktiga ledord. Det är många utredningar på gång om de frågor som tas upp i motionerna. Det finns utredningar som avslutats och är ute på remiss. Vi väntar propositioner på många områden. Klotter har nämnts. Det önskas förslag till snabba, verksamma åtgärder. Det är förödande att se hur man kan förstöra vårt samhälle, t.ex. byggnader. Ett område som tas upp är övergrepp i rättssak. Där är det något på gång. Jag sitter själv med i den kommitté som arbetar med frågan om psykiskt störda lagöverträdare. Vi ska förresten ha sammanträde i eftermiddag, så jag hoppas vi hinner bli klara. I narkotikafrågan har ett förslag lämnats, som nu är ute på remiss. Narkotikan är grunden till mycket av kriminaliteten i vårt samhälle. Den medför också stora sociala problem. Tortyrbrotten nämndes här tidigare. Där kommer det en utredning. Det gäller också brott mot homosexuella och sexualbrottsutredningen. Jag tänker inte gå in närmare på det, utan jag spar de debatterna tills propositionerna kommer. Jag kan inte låta bli att ta upp frågan om försäljning av sexuella tjänster. Man måste på alla sätt beivra dessa övergrepp mot kvinnor i svaga positioner. Vi måste ständigt följa upp och finna bra former för att förhindra det. Det har pratats om den utvärdering som Polismyndigheten i Skåne har gjort. Jag har också mött dem som arbetar på socialtjänsten i Malmö. Det som är oroande är att antalet anmälningar om övergrepp mot prostituerade har ökat. Priset på deras tjänster har sjunkit. De har behov av fler kunder. De får besvärligare och farligare kunder. Det är kvinnor i social misär, som verkligen behöver hjälp på olika sätt. Man måste komma åt dem som tjänar pengar och på annat sätt tjänar på dessa svaga kvinnor. Det är också oroande att många nya fall har tillkommit. Många unga kvinnor finns bland de prostituerade. De försvinner från gatan någon annanstans. Vi har sett nätprostitutionen. Men prostitutionen finns tyvärr också ute på gatan. Vi har vid många andra tillfällen när det gällt justitiefrågor talat om att vi ska arbeta förebygga genom att t.ex. vara goda förbilder samt skapa normer och värderingar. Det tycker jag måste gälla även på det här området. Sedan vill jag gå över till något som heter elektroniska anslagstavlor. Det var i maj 1998 som vi fick lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Med en elektronisk anslagstavla förstås i lagen en tjänst för förmedling av elektroniska meddelanden. Lagen innebär att den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla ska ha uppsikt över den. Tillhandahållaren har vidare skyldighet att lämna användare av tjänsten en viss information. Om tillhandahållaren inte lämnar föreskriven information eller om han försummar sin skyldighet att ta bort vissa meddelanden, kan han straffas. Internet är ju en annorlunda medieform än tidningar. Det ligger en spontanitet i användandet som är viktig att ta till vara, inte minst med tanke på den yngre generationens möjligheter att delta i samhällsdebatten. Det är ett medie med snabbhet, och det är det som är grejen och som gör det intressant. Men medaljen har en baksida, och det är att det är stora svårigheter att kontrollera allt som skrivs och också att vara ansvarig utgivare. Det som vi vänder oss emot här är straffet som utdöms kollektivt. Jag kan ta ett exempel, Aftonbladet debatt på nätet som nu är anmält till JK och som får 4 000 meddelanden per dag. De har bl.a. fört in rasistiska inslag på sin debattsida, därav anmälan. Det är väl ingen som vill att just detta ska spridas, men det är ju en liten, liten del. Man måste då väga detta mot möjligheten att delta i samhällsdebatten med detta nya mediesätt Vi kan t.ex. också ta de olika partiernas hemsidor på BBS. De räknas också in här. Att kolla av alla meddelanden och se hur många man kan komma åt med straff måste ställas mot vad det innebär att begränsa yttrandefriheten. Vi i Centerpartiet tycker också att ansvaret ska vara individuellt och inte kollektivt. Därför vill vi att lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor bör upphävas. Jag ska också uppehålla mig lite grann vid frågan om livstidsstraffet. Jag tycker att det är bra att en utredning har tillsatts - det har vi också önskat i våra motioner - även om direktiven kanske inte var som vi önskade. Men jag avvaktar vad utredningen kommer fram till. Vi ska vara medvetna om att vi har över 100 livstidsdömda på våra fängelser i dag. När jag mötte de livstidsdömdas förening sade de själva: Vi är en tickande bomb. Jag tycker att man ska ha detta med sig i det här sammanhanget.

Det här är jätteviktigt, som tidigare talare också har sagt, för att kunna motivera rehabilitering. Vi vet ju alla att hoppet är det sista som överges. Till sist, herr talman, vill jag framhålla språket i brottsbalken, som vi har diskuterat här tidigare. Jag tycker att det förtjänar att uppmärksammas. För att alla ska kunna delta i den goda dialogen i samhällsdebatten måste vi jämt ha med i vårt tankearbete att vi ska använda ett språk som alla förstår.
Herr talman! Jag ska bara kort konstatera att att Gunnel Wallin på plats i Malmö har noterat alla saker som inte är bra med sexköpslagen. Och, herr talman, vi kan i morgon läsa detta i protokollet. Det uppmanar jag alla att göra. Jag tycker att det var mer negativt än positivt. Jag bara noterar detta.
Herr talman! Jag vill då också lyfta fram vad jag sade ytterligare, och det var att narkotikan är grunden till mycket kriminalitet och ger stora sociala problem. Här är det inte bara hårdare straff som gäller, utan det finns andra åtgärder. Vi måste beivra narkotikan på alla möjliga sätt. Det är jätteviktigt.

Fru talman! Miljöpartiet har vid detta betänkande två reservationer som jag yrkar bifall till, nämligen reservationerna 2 och 10. Reservation 2 handlar om diskriminering på grund av kön. Det finns förbud mot könsdiskriminering inom arbetslivet men inte utanför detta, vilket är mycket underligt. Sverige har skrivit under FN:s kvinnokonvention som förpliktigar Sverige att införa ett förbud mot könsdiskriminering även inom näringslivet. Jämställdhetsfrågor är också ett av huvudtemana under EU-ordförandeperioden. Men hur många känner till att den som gör sig skyldig till diskriminering i näringslivet inte kan dömas för olaga diskriminering av kvinnor enligt brottsbalken? Så är det faktiskt, och det är mycket underligt att vi har både en diskrimineringslag för homosexuella och en för etniska grupper men inte för diskriminering på grund av kön. Någon säger sig då kanske att det svenska samhället är så genomsyrat av medvetenhet på denna punkt att vi inte behöver ha denna lagstiftning, men så är det inte heller. Det förekommer diskriminering t.ex. från försäkringsbolag. Det har nyligen uppmärksammats att kvinnor har försäkringsvillkor som är helt annorlunda än de för män. Det hänvisas då till att kvinnor lever så länge att de inte ska ha lika bra villkor som män. Det kan också förekomma diskriminering av ensamstående kvinnor som söker lån på bank osv. Miljöpartiet vill att regeringen ska ge den utredning som ska studera möjligheterna till en mer generell lagstiftning mot diskriminering i uppdrag att överväga införande av ett allmänt förbud mot diskriminering på grund av kön. Det kan inte vara för mycket begärt, men jag får inte med mig någon på det här förslaget. Det framgår underförstått i betänkandet att utredningen ska överväga olika aspekter av den generella lagstiftningen, men varför kan man inte säga ut att det i dag är en brist i svensk lagstiftning och att det är angeläget att detta ses över? Det är oftast så att när man har bestämt något i utskottet finns det inte möjlighet till ändring, och det kommer väl inte heller i dag att bli någon förändring. Den här debatten är mest till för protokollets skull. Jag gör ändå ett försök. Jag fick inte tillfälle att utveckla detta i utskottet, eftersom vi behandlade så många motioner i betänkandet. När jag nu har yrkat bifall till reservationen finns det möjlighet också för de övriga ledamöterna att trycka på nej-knappen. Det är inte någon stor förändring att ge det här uppdraget till utredningen. Fru talman! Den andra reservationen handlar om livstidsstraffet. Jag har under många år återkommit till denna fråga. Miljöpartiet har den uppfattningen att livstidsstraffet ska ersättas med ett tidsbestämt straff, som ska utmätas av domstol. Den utredning som regeringen nu ska tillsätta tillgodoser inte dessa två krav. Den går en bit på vägen men inte så långt som vi vill gå, och därför ska jag beröra också denna reservation. Dagens system med tidsmässigt obestämda straff motverkar kriminalvårdens möjligheter att förbereda intagna på ett liv utanför anstalten på det sätt som bör ske. Jag tycker vidare inte att regeringens möjlighet att bevilja nåd som inte behöver motiveras är något bra system. Det är mycket ålderdomligt. Historiskt sett var det kungen som tidigare kunde bevilja en nådeansökan. Sedan har Högsta domstolen haft denna möjlighet, och nu har den överförts till regeringen. Jag tycker att det ska vara fråga om en domstolsprocess, som det alltid är i andra fall av straffutmätning. Fru talman! Jag vill också ägna några ord åt reservation 5 från Centern. I betänkandet behandlas också förslag om upphävande av vissa lagar som en majoritet redan har beslutat om. Det är förslag som hela tiden upprepas. Jag ser inte att det finns någon majoritet för att upphäva de lagar som man här gång på gång tar upp. Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor stiftades därför att vi ville försöka få bort budskap som det är olagligt att sprida, t.ex. nazistisk propaganda. Hur ska vi komma åt detta i datamediet? I fall där någon som ansvarar för en elektronisk anslagstavla sprider ett olagligt budskap är lagen nästan det enda sättet att komma åt detta. Det finns inga förutsättningar att kolla varenda en som privat skickar in bidrag. Dessa möjligheter är alltför utbredda, Gunnel Wallin. Ett sätt att gå till väga är ändå att med regelbundenhet kolla att den ansvarige för anslagstavlan inte sprider sådana budskap som vi inte vill ha. Vilka andra alternativ har Gunnel Wallin? Gäller det bara att upphäva den här lagen och strunta i vad som finns på anslagstavlorna? Det går inte att, som jag tyckte att Gunnel Wallin här var inne på, kolla vartenda enskilt meddelande. Hon sade också att de är för snabba och alltför många. Det är alltså inte något alternativ. Jag skulle vilja veta vilka andra alternativ som finns. Det förs här i dag en stor diskussion om sexköpslagen. Jag tyckte att det var ett enormt framsteg för kvinnorna att vi i riksdagen kunde enas om att stifta lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster. Nu vill både Folkpartiet och Moderaterna upphäva denna lag, som har fungerat om inte jättebra så ändå någorlunda bra. Det äger också hela tiden rum en positiv utveckling. Det är så med sådana här besvärliga lagar. Det är ett enormt framsteg att samhället har kunnat säga att det inte kan acceptera att några människor utnyttjar andras kroppar på det sätt som det gäller. Jag lyssnade noga på det som Jeppe Johnsson nämnde som anledning till att denna lag skulle upphävas. Han sade att rättsväsendet ska bli en huvudfråga i valet. Man skulle då kunna gå fram med följande slogan: Avkriminalisera brott som beror på sociala problem! Det är en ny slogan för Moderata samlingspartiet att gå ut med i valrörelsen. Det är precis detta resonemang som Jeppe Johnsson säger sig stå bakom. Oönskade företeelser eller beteenden som beror på sociala problem ska inte kriminaliseras. Det är ju fantastiskt! Då kan vi tillsammans gå en bit på vägen, för det finns kanske flera sådana här sociala problem att lyfta fram som kräver andra åtgärder i samhället. Det andra skälet var att detta kryper under jorden. Det gör väl det mesta av brottsligheten. Den är ljusskygg och kryper under jorden. Jag förstår inte varför man drar fram det när det gäller just detta. Folkpartiet säger att den här lagen är ineffektiv. Men vad finns det för andra möjligheter? Hur ska man annars angripa detta problem? Folkpartiet säger ju samtidigt att psykisk misshandel är svår att bevisa men ändå ska beivras. Det är samma sak här! Det finns mycket mer att kommentera. Jag ska slutligen också bara kommentera moderaternas reservation när det gäller vapenattrapper. Jag ser det som ett mycket allvarligt brott när man rånar eller våldför sig på andra människor med hjälp av en vapenattrapp. Offret kan naturligtvis inte se att det är en attrapp. Vapenattrapperna är så gjorda att man inte kan se skillnaden. Men vad jag finner, Jeppe Johnsson, är att domstolarna tar hänsyn till detta. Man ser på de sammanlagda effekterna i fråga om farlighet, hänsynslöshet och psykiska besvär för offret och dömer därefter. Jag skulle vilja veta om Jeppe Johnsson har kontrollerat domarna efter bruk av vapenattrapp och då sett att straffen är alldeles för låga. Jag har inte kunnat finna det. Jag har inte heller granskat så noga. Men om man skriver en sådan här motion måste det ju finnas ett underlag för den. Detta skulle det vara intressant om Jeppe Johnsson kunde ge mig.

Fru talman! När vi stiftar lagar måste vi stifta lagar som kan följas. Det jag och Centerpartiet vänder oss emot är det här sättet att kräva ansvar. När det gäller kollektivt ansvar kontra individuellt förespråkar vi individuellt ansvar. Så är det inte i dag. Med denna lag blir det ett kollektivt ansvar. Är det någonting som Miljöpartiet förespråkar? Ska man förbjuda debattsidorna? Ska man begränsa yttrandefriheten? Det måste ju finnas rimliga proportioner. Att som ansvarig utgivare för en debattsida, som i det fall med Aftonbladet som är anmält till JK, granska 4 000 meddelanden per dag är ju orimligt. Man måste sätta det i proportion till vad man får ut av denna debatt och dialog, som vi alla eftersträvar.
Fru talman! Jag tycker att det är fel beteckning när Gunnel Wallin hävdar att det är ett kollektivt ansvar. Det finns ju en ansvarig för anslagstavlan, precis som det finns en ansvarig utgivare för en tidning, såsom nämndes. Det är inget kollektivt ansvar, utan det är den som tillhandahåller anslagstavlan som har ett ansvar. Det är den personen. Men svara mig då på hur vi ska göra i stället. Ska vi helt vara utan lagstiftning och låta dessa anslagstavlor översvämmas av rasistiska slagord, våldspornografi osv.? Ska vi ha det så i framtiden?
Fru talman! Nu är det faktiskt väldigt lite sådant som förekommer på dessa debattsidor, t.ex. de olika partiernas eller tidningarnas debattsidor på nätet. Inte för att jag har granskat detta, men det övergripande är att man diskuterar samhällsfrågor. Jämför man att som ansvarig utgivare på en tidning ha koll på detta, med den tid det tar, med IT som medium ser man att det är en väsentlig skillnad. Jag tycker att det är viktigt att bevara möjligheten till yttrandefrihet och till att föra debatt med hjälp av detta nya medium. Men naturligtvis måste man avkräva ett individuellt ansvar.
Fru talman! Yttrandefriheten ska väl inte dölja spridande av straffbara budskap. Det kan jag inte förstå. Och när det gäller det individuella ansvaret går det inte att spåra 4 000 bidrag. Man kan inte gå in och hindra människor att sända. Däremot kan den som är ansvarig för anslagstavlan stoppa sådana bidrag som är kriminella. Det är helt följdriktigt att det är på detta vis. Miljöpartiet vill inte upphäva en sådan lag utan tycker att den är mycket angelägen. Vi skulle vilja hitta fler sätt att förhindra spridningen av straffbara saker på nätet.

Fru talman! Först skulle jag vilja erkänna en sak: Jag lider faktiskt lite grann med Kia Andreasson för att hon inte har fått gehör för sin reservation 2. En utomstående betraktare här i kammaren skulle faktiskt kunna tycka att så mycket hjälp som hon ger till regeringen borde hon någon gång kunna få gehör för någonting som hon för fram. Men det är klart: I det här fallet rubbar det inte majoriteten, och därför passar det att reservera sig. Fru talman! Kia Andreasson känner mycket väl till, i alla fall om hon lyssnade på mitt anförande, att det den 1 januari 1999 infördes en möjlighet för domstolarna att utdöma påföljden villkorlig dom och samhällstjänst också för en hel del brott som i alla fall jag inte tycker att den skulle kunna utdömas för. Detta har prövats, och den 5 januari förra året fastslog Högsta domstolen att det faktiskt är möjligt att döma en man som misshandlat sin närstående kvinna till samhällstjänst. Som jag sade i mitt anförande skrev tingsrätten: en misshandel som inte kan anses som ringa. Högsta domstolen har tolkat lagen. Så är lagen. För det behöver det inte vara rätt. Då skulle jag vilja fråga Kia Andreasson: Är det rimligt att en som misshandlar en kvinna ska dömas till samhällstjänst? Om inte, vad skulle Kia Andreasson, med den position hon nu har som ett av benen i regeringen, kunna tänka sig att göra för att ändra på den här lagen?
Fru talman! Det här var ju inte svar på de frågor som jag ställde utan en helt annan vinkling, ett tillfälle att få fram sina åsikter. Men jag ska svara på detta med samhällstjänst. Jag tyckte att det var väldigt tydligt att vi inte skulle använda den typen av straffmetod när det gäller män som misshandlar sina kvinnor. Men tyvärr visar det sig många gånger att även om vi här tycker att vi är tydliga i lagstiftningen finns det ändå domstolar som tolkar den på annat sätt. Det är beklagligt. Sedan är det svårt att veta precis vad som kommit fram i en domstolsförhandling. Det är väldigt svårt att härifrån säkert säga att det är fel. Men som det framställts tycker jag inte att det är bra att straffsystemet med samhällstjänst utnyttjas för just denna typ av artbrott.
Fru talman! I så fall kan jag inte fatta att Kia Andreasson inte har använt sitt inflytande gentemot regeringen. Det finns ju faktiskt en reservation här som man kunde ha hoppat på. Jag och Kia Andreasson är överens, men Kia har inte gjort någonting. Däremot kräver hon att andra ska hoppa på hennes reservationer om de är bra. Jag är inte säker på att det hade rubbat majoriteten den här gången heller. Det hade alltså inte varit så politiskt farligt, Kia Andreasson, att stödja vår reservation. Kia utropar att sexköpslagen var en enorm framgång för kvinnorna. Var den verkligen en enorm framgång för kvinnorna, eller var det möjligtvis bara för kvinnoförbunden? Kia Andreasson kritiserar oss moderater för att vi inte vill kriminalisera det som vi anser vara ett socialt problem. Hon sträcker ut handen och säger att vi ska avkriminalisera ett antal brott. Men med den utsträckta handen, Kia Andreasson, skulle jag vilja ha förslag på vilka brott Kia Andreasson i så fall anser att vi ska avkriminalisera. Vidare vill jag tillägga att jag inte alls betvivlar Kia Andreassons engagemang för dem som rånas eller våldtas under hot av äkta vapen eller vapenattrapp. Men tydligen är Kia nöjd med nuvarande straffsättning. Jag har ingen tabell över hur domstolarna dömer i de olika fallen. Men det händer allt som oftast att man anser att det inte är ett grovt brott. Det är det som vi vänder oss mot. Jag välkomnar Kia Andreassons stöd i kampen för de utsatta våldsoffren.
Fru talman! Jeppe Johnsson och moderaterna har ett speciellt sätt att diskutera. Man tycker att en strafform bör upphävas och kräver samtidigt i liknande fall mycket strängare straff, t.ex. vid narkotikabrott. Där ska det vara strängt. Är inte det ett socialt problem, Jeppe Johnsson, utifrån precis samma diskussionsbas som använts här? Jag lade också märke till att han sade att sexköpslagen är en klasslag därför att män kan skaffa sig sex i andra miljöer. Det gäller väl också narkotikan. Det är också en sorts klasslag. De som har pengar och är högre upp på samhällsstegen kan skaffa sig detta i andra miljöer. Och det blir mer och mer så faktiskt. Just straffutdömningen i domstolar är en sak som vi klart har skyldighet från riksdagens sida att se över hela tiden så att det inte blir sådana effekter som vi inte önskar. Det är ett arbete som jag försöker att hinna med. Men än så länge har jag inte någon anledning att sluta upp bakom reservationen. Men visst måste vi fortlöpande undersöka hur det utvecklar sig.

Fru talman! Jag tycker, som jag sade förut, att lagstiftarna har sänt mycket tydliga signaler om att vi inte vill ha den här handeln. Det står jag till fullo bakom, det är jag stolt över att ha kunnat medverka till. Men tyvärr, Siw Persson, finns det lagar i samhället som visar sig vara svåra att få effektiva. Det finns en hel uppsjö av sådana lagar som vi för den skull inte vill ta bort. Det pågår hela tiden ett utvecklingsarbete för att få större effektivitet. Det är ett fortgående arbete. När det gäller sexköpslagen har den hjälp som Siw Persson pekar på fungerat på vissa ställen och på andra inte. Så är det ofta med projekt. Men strävan måste vara att de kvinnor som har dragits in och som vill få hjälp naturligtvis ska få den hjälpen. Det är väldigt viktigt. Men att upphäva lagen skulle vara en katastrof i detta läge.

Ska jag förstå detta som att Siw Persson skulle kunna acceptera lagen om det fanns väldigt stränga straff?

Fru talman! Detta är ett mycket stort betänkande, därför hinner vi förstås inte beröra alla de frågor det tar upp. En stor del av tiden har man hittills ägnat åt att diskutera sexualbrotten och sexköpslagen. Jag ska göra ett par kommentarer på det temat men också beröra några andra teman. Först några allmänna reflexioner om straffrätten som sådan. Många har haft föreställningen, och det skymtar fram i en del reservationer, att brottsligheten i Sverige bekämpas bäst genom att man helt enkelt utdömer hårdare straff. De som driver den linjen säger ofta att de har ett brett folkligt stöd. Går man ut på gatan och frågar folk om straffen måste skärpas får man säkert ett rungande ja som svar. Men om man i stället ställer frågan vilka åtgärder som man tror är mest effektiva för att få ned brottsligheten totalt sett och ger några alternativ, tror jag att de allra flesta säger att det bästa sättet att få ned brottsligheten är att ge alla barn och ungdomar en trygg uppväxt. Insikten om den generella välfärdens betydelse, om betydelsen av ett gemensamt ansvar för varandra, om betydelsen av en jämlik fördelning av resurser och livschanser sitter så djupt i svenska folket att den också påvekar vår syn på brott och straff. När man diskuterar eventuella straffskärpningar måste man utgå från två frågor. Den första är: Är det troligt att en skärpning medför en avskräckande effekt och därmed minskar brottsligheten? I en del fall kan det säkert vara så. Jag tänker närmast på de skärpningar som gjorts när det gäller rattfylleri. Säkert har det när vi skärpt synen på rattfylleri - här har ju Sverige ur internationell synvinkel en mycket hård linje - gett resultat i form av att rattfylleriet har minskat. Det paradoxala är kanske att det förmodligen gäller just sådana här brott, brott av tillfälleskaraktär som lite vem som helst kan begå om omständigheterna är fel. Det kanske är där den avskräckande effekten av en straffskärpning är som störst. När vi kommer till de yrkeskriminella, den lilla, lilla grupp på ett par procent i varje årskull som står för en majoritet av de anmälda brotten, är den avskräckande effekten av straffskärpningen förmodligen inte särskilt stor. För den som har till yrke att bryta sig in i lägenheter kan det kvitta om han riskerar ett eller två års fängelse. Den brottsligheten måste hanteras med andra metoder än med hjälp av straffskärpning. Den andra utgångspunkten man ska ha i dessa frågor gäller hur straffen förhåller sig till varandra. Det gäller om straffet för stöld står i rimlig proportion till straffet för misshandel och mord. Det gäller om straffet för grova brott står i rimlig proportion till straffet för brott av normalgrad. Här hamnar vi i en etisk diskussion om hur stor kränkningen och skadan är vid olika brott, vad som ska anses kriminellt och hur strängt staten ska se på olika brott. Jag är mot den bakgrunden inte främmande för att skärpa straffen. I förra veckan lämnade Sexualbrottskommittén fram sitt betänkande till justitieministern. Där föreslås en total omarbetning av sjätte kapitlet i brottsbalken med väsentliga skärpningar i synen på våldtäktsbrottet och sexuella övergrepp mot barn. Fler sexuella övergrepp kommer att betraktas som våldtäkt, fler våldtäkter kommer att betraktas som grova, våldsoch hotrekvisiten när det gäller våldtäkt på barn tas bort. Förslaget kommer - om det blir lag av det - att leda till väsentligt skärpta straff. Därmed går utredningen till mötes en rad av de motioner vi behandlar i det här betänkandet. Det är bra. Det är särskilt bra att vi har fått en förhållandevis bred politisk enighet på åtminstone de bärande linjerna i förslaget. Det finns ett par punkter där vi skiljer oss åt. En av punkterna är just köp av sexuella tjänster. Vi har haft en diskussion i dag där det har blivit tydligt att moderaterna vill avkriminalisera brottet. Jag lyssnade noga till Jeppe Johnssons anförande i förmiddags. Jag tyckte att det var tydligt att huvudsaken inte var att skydda själva kvinnan, utan huvudsaken var att det var ett problem att polisen ibland måste ta till okonventionella metoder, att de måste spana på andra sätt. Mellan raderna skymtar det fram att det är en snaskig verksamhet som man inte gärna vill hålla på med. Jag känner igen attityden. Det var just den attityden som vi faktiskt ville komma till rätta med när vi lyfte fram frågorna om prostitution, kvinnofrid och sexköpslagen i hela rättsväsendet för att se till att de institutioner vi har - polis, åklagare och domstolar - tar frågorna på allvar. Det finns belägg för att gatuprostitutionen har minskat. Det faktum att priserna har sjunkit är ett argument som redan har tagits upp i dag. Däremot finns det inga belägg för att den dolda prostitutionen har ökat. Det sägs då och då. Inte heller i utredningen från Malmö - som jag har här - finns några belägg. Däremot finns det tydliga belägg för att gatuprostitutionen har minskat. En annan sak har också hänt, nämligen det faktum att frågorna har lyfts fram har inneburit en ökad spaning. En del bordellhistorier och kopplerihärvor har rullats upp till följd av detta. Det är en ganska viktig sak att komma ihåg. Johnssons replikväxling. Jag delar inte Jeppe Johnssons åsikt att sexköp ska avkriminaliseras. Jag delar inte heller Ragnwi Marcelinds och kristdemokraternas åsikt att den prostituerade ska kriminaliseras. Så sade ni i en debatt förra året. Då var det visserligen inte Ragnwi Marcelind som deltog utan det var Ingemar Vänerlöv. Ni sitter bredvid varandra, så ni kan konferera om den debatten. Det känns lite egendomligt att Ragnwi Marcelind står här och talar sig varm för sociala insatser för de prostituerade samtidigt som hon vill kriminalisera dem. Det som skymtar fram i det förslaget är kristdemokraternas religiösa moralism. Det viktiga är inte att hjälpa kvinnorna, det viktiga är att fördöma sådant som anses vara en moralisk styggelse. Ni borde gå tillbaka och fundera över er syn på vilken part som ska kriminaliseras. Sedan kanske vi kan föra en diskussion om den saken, förmodligen i en replikväxling. Fundera lite över vad en kriminalisering av de prostituerade skulle leda till. Jag vill ställa en något vänligare fråga till Siw Persson. Hon är i det här betänkandet med på en reservation om att avkriminalisera köp av sexuella tjänster. Jag förstår argumenten. Men jag är inte säker på hur Folkpartiet egentligen ställer sig i frågan. Folkpartiet är ju med på Sexualbrottskommitténs betänkande, bl.a. på att lyfta in sexköpslagen i brottsbalken och att på vissa punkter utvidga sexköpslagen. Vilken är Folkpartiets linje? Är det Siw Perssons linje eller Helena Bargholtz linje i utredningen? Jag går över till ett annat tema. Brott mot homosexuella och brott med rasistiska motiv. Det är oerhört viktigt att vi flyttar fram positionerna när det gäller de brotten, att vi tydligt markerar med vilken stränghet staten ser på brotten. Hatbrotten bärs ofta fram av en perverterad politisk syn, där människor inte alls har något värde om de har en homosexuell läggning eller en annan hudfärg. Liksom när det gäller sexualbrott tror jag att en tydligare markering från statens sida mot dessa brott kan ha en förebyggande effekt. Här har en utredning också föreslagit en utvidgning av brottet hets mot folkgrupp och det nya brottsbegreppet hets mot homosexuella. Det har föreslagits en utvidgning när det gäller straffmätningen och vad som ska anses vara försvårande omständigheter. Det är en bra utredning, och vi får se vad som blir av den när remissvaren har processats färdigt i Regeringskansliet. Men jag noterar att moderaterna har reserverat sig på den punkten. Ni vill inte utvidga till brott som gäller hets mot homosexuella. Det finns en reservation i betänkandet. Det skulle vara värdefullt om ni kunde kommentera varför ni tassar så mjukt även här. När ni ändå tar replik, kan ni kanske också reda ut varför ni inte vill införa åtgärder för att sätta stopp för sexklubbar. Det har ni också reserverat er mot i fråga om sexköpslagen. Ni tassar så försiktigt när det gäller brott mot homosexuella eller brott med rasistiska motiv, när det gäller sexköpslag och sexklubbar, medan ni på andra områden försöker ge intryck av att ta krafttag i kriminalpolitiken. Det hänger inte riktigt ihop, Jeppe Johnsson. Jag ska säga några ord om livstidsstraffet. Här ser vi att partierna spretar åt olika håll. Vår linje är att livstidsstraffet måste vara kvar så länge vi inte har något bättre när det gäller att skydda allmänheten från ett antal mycket farliga personer. Vi vill förändra systemet något - det är därför vi har tillsatt utredningen - så att vi kan se att även andra instanser kan göra bedömningar och prövningar om en person ska få släppas ut. En sådan prövning kan göras obligatorisk. Vi har i dag drygt hundra livstidsdömda fångar. Samtliga sitter för mord. De ska naturligtvis sitta där så länge de kan anses utgöra en fara för allmänheten. Det är det problem vi har att göra med i diskussionen om att avveckla livstidsstraffet. Det finns faktiskt människor som är en fara för allmänheten och som vi på något sätt fortfarande måste ta hand om. Med dessa korta ord och teman när det gäller sexköp, homosexuella, rasism och livstidsstraffet - sedan kan vi återkomma till andra frågor i replikskiftena - vill jag yrka bifall till förslaget till riksdagsbeslut i betänkandet och avslag på motionerna och reservationerna.

Fru talman! Först vill jag instämma i Morgan Johanssons glädje att vi har varit någorlunda eniga i de viktiga frågorna i Sexualbrottsutredningen. När det gäller varför vi inte har ställt upp på reservation 2 hänvisar jag till majoritetstexten, där Morgan Johanssons parti och mitt parti har samma motivering. Jag förmodar att Morgan Johansson här läst den både på avigan och rätan. Däremot tog jag upp en annan punkt i mitt anförande. Den passar alldeles utmärkt, eftersom dagens talare från socialdemokraterna är ordförande i BRÅ. Undersökningen av de riktigt brottsaktiva visar att de tio mest brottsaktiva har lagförts 1 440 gånger och att det är ungefär 500 personer av den här kalibern i Sverige som ställer till väldigt mycket. Till saken hör - det vet BRÅ:s ordförande Morgan Johansson mycket väl - att de flesta brott som dessa människor har utsatt oss andra för inte är uppdagade och att ingen är dömd för dem. Jag skulle vilja ställa frågan till Morgan Johansson: Vad tänker Morgan Johansson och hans parti göra för att stoppa den här brottsligheten? I detta fall nöjer jag mig inte med svaret att det är förebyggande åtgärder som gäller. För en väldigt stor del av dessa 500 är det för sent.
Fru talman! Det viktiga när det gäller de yrkeskriminella och de kroniska brottslingarna är att se till att kriminalvården fungerar på ett sådant sätt att man kan ge människor andra chanser i livet. Jag tror inte att Jeppe Johnsson kommer åt någonting genom att generellt skärpa straffen, vilket jag berörde inledningsvis. Det finns en inkapaciteringseffekt, så att de inte begår några brott så länge de sitter i fängelse. Men så fort de kommer ut är problemet där igen, om kriminalvården inte fungerar. Insatserna måste alltså riktas mot frågor som rör kriminalvården och vad som ska ske när folk släpps ut. Jag vill naturligtvis ställa frågan som jag inte fick svar på: Varför vill inte Moderaterna sätta stopp för sexklubbarna? Varför vill inte Moderaterna utvidga brottet när det gäller hets mot homosexuella? När det gäller sexköp har vi redan fått utklarat varför Moderaterna vill avkriminalisera det.
Fru talman! I den fråga som Morgan Johansson ställer när det gäller utredningen om sexköpslagen har han tydligen nöjt sig med det besked han har fått. Nu ser jag att han har det tjocka betänkandet där framme, och där finns förklarat i en reservation varför vi inte vill kriminalisera sexköp. Jag tror att Morgan Johansson, såväl som alla andra här, kan läsa innantill. Jag ska inte ta upp kammarens tid med att upprepa det. Jag noterar också att Morgan Johansson ger en hård känga åt kriminalvården. Det är bra. Driv nu den frågan! Sedan ni tog över 1994 har kriminalvården raserats. Antalet program i fängelserna har gått ned. Personalen har inte fått någon vidareutbildning. Antalet - för att tala ett språk som vi kan i justitieutskottet - § 34-placeringar har gått ned väldigt mycket. Morgan Johansson nämnde i sitt anförande vilka åtgärder som var mest effektiva mot dessa återfallsbrottslingar, och han sade att det var att barn och ungdomar växer upp under goda förutsättningar. Fru talman! Jag håller med till hundra procent! Men under den tid som Morgan Johanssons parti har regerat det här landet har dessa 500 tydligen inte gjort det, och flera med dem, därför att de har misslyckats. Vi ska inte ha flera sådana här i framtiden. Men det här har hänt under den regim som har styrt landet i många år, och det kanske beror på att ni har negligerat familjen, näst intill hånat den, och menat att alla barn skulle tas om hand av samhället. Stärk familjen i stället, Morgan Johansson! Nu tycker jag att vi ska ena oss om att de som nu är så brottsaktiva måste vi också göra något åt, för de står för en oerhört stor del av brottsligheten. Jag vill ha ett recept på vad vi ska göra med dem. Vi är nog överens om vad vi ska göra med de ungdomar som strular i dag, bortsett från en del åtgärder som Morgan Johanssons parti stöder sig på, bl.a. vård inom socialtjänsten, som hitintills inte har hjälpt. Några av dem kanske har råkat ut för det - till vilken nytta?
Fru talman! Vård inom socialtjänsten är en ny lagstiftning, och många av de 500 som Jeppe Johnsson talar om har en lång kriminell karriär bakom sig. Det hänger nog inte riktigt ihop. Jag kan naturligtvis läsa innantill, men jag vill att Jeppe Johnsson förklarar för riksdagen och för protokollet varför Moderaterna motsätter sig åtgärder för att sätta stopp för sexklubbarna. Det var det jag ville. Jag vill också att Jeppe Johnsson förklarar varför Moderaterna tassar så försiktigt när det gäller att gå hårdare fram mot hets mot homosexuella och också mot rasistisk brottslighet. Men vi får inga svar här i dag. Jag antar att vi får läsa på andra ställen om Moderaternas åsikter. Kriminalvården är naturligtvis en pusselbit i det här som vi självfallet måste stärka. Jag ska naturligtvis göra vad jag kan - och jag gör vad jag kan - för att se till att det blir så. Samtidigt ska vi inte glömma att det också finns andra pusselbitar. Socialtjänsten i kommunen är en, och kommunens andra institutioner är en annan. Då rimmar det väldigt illa med att det moderata partiet i andra sammanhang gör allt vad det kan för att skära ned på socialtjänsten, på fritidsverksamheten eller på kommunerna över huvud taget för att få pengar över till skattesänkningar. Då rimmar det väldigt illa att i det här sammanhanget komma och säga att det behövs mer sociala insatser på kommunal nivå. Det tror jag att vi behöver, bl.a. för att ta hand om dem som kommer ut från fängelserna efter kanske ett långt fängelsestraff, så att de inte återfaller i brottslighet. Sedan finns det ideella krafter som är viktiga för att fånga upp dem som har en lång brottskarriär bakom sig. KRIS är kanske den viktigaste, dvs. Kriminellas revansch i samhället. Vi negligerar inte familjen. Vi säger att där familjen är svag måste samhället vara starkt. Det måste hela tiden finnas strukturer som fångar upp ungdomar som hamnar snett bl.a. på grund av att familjen kanske inte fungerar. Då krävs det fritidsverksamhet, social verksamhet, kultur, idrott och annat.
Fru talman! Morgan Johansson försitter aldrig chansen att på socialdemokratiskt manér försöka måla en falsk bild av sina motståndare. Jag betackar mig gärna för den. Religiös moralism är inte vad det handlar om. I dag debatterar vi om vi tycker att det är riktigt att ha en kriminalisering av sexköp. Där har Moderaterna i en reservation sagt att lagen ska upphävas. I mitt inlägg förordade jag att lagen ska finnas kvar. Vad därutöver var har vi inte debatterat i dag. Johansson, som pratar om Prostitutionsutredningen, där man förespråkade att både sexköp och försäljning skulle kriminaliseras. Anser då Morgan Johansson att Prostitutionsutredningen bestod av en hop religiösa moralister? Eller är den benämningen endast förunnad Ragnwi Marcelind i justitieutskottet? Jag skulle vilja upprepa min fråga som jag inte fick svar på, nämligen varför regeringen inte tycker att det är angeläget att täppa igen de frizoner som tolkningen av lagen har lett till när det gäller pedofili och barn som utsätts för kränkande, förnedrande handlingar. Det skulle jag vilja ha svar på.
Fru talman! Jag ställde en fråga till Ragnwi Marcelind, och det var vad Kristdemokraternas inställning egentligen är i det här. Anser ni att de prostituerade också ska kriminaliseras? Är det er hållning? Säg då det! Om ni skulle gå på den linjen är jag övertygad om att ni kommer att driva människor ned i underjorden och i armarna på hallickarna på allvar. Det skulle ställa till sociala problem som är mycket större än de som finns nu. Svara bara ja eller nej på frågan! Svara ja, om Ragnwi Marcelind är för att kriminalisera de prostituerade, i enlighet med vad Ingemar Vänerlöv sade förra året. Eller svara nej, om ni har ändrat er och har en annan inställning. Jag har full respekt för att man ändrar sig - det händer då och då att vi gör det också. Men då ska man vara ärlig och säga att man har gjort det. Red ut den frågan! När det gäller frizoner för barnpornografi har vi utrangerat barnpornografibrottet totalt ur yttrandefrihets och tryckfrihetslagstiftningen. Det innebär bl.a. att vi har kriminaliserat det. Gränsdragningen för vad som är barnpornografi är däremot extremt svår att göra. Jag är inte beredd, med det vi vet i dag, att säga att vi vill utvidga den gräns som i dag finns. Men jag är naturligtvis beredd att följa utvecklingen noga för att se vilka fall som kan komma upp där man tänjer på gränserna för pornografisk framställning av barn på bild.
Fru talman! På tal om att svara på frågor fick jag inget svar på om Morgan Johansson anser att Prostitutionsutredningen består av religiösa moralister. Jag återkommer till frågan om att vi ska kriminalisera också säljaren när vi behandlar den frågan. I dag behandlar vi inte den frågan. Vi behandlar frågan om vi tycker att det är viktigt att lagen finns kvar och att sexköp ska vara kriminaliserat. Det tycker vi kristdemokrater. För övrigt tycker vi att lagen inte är tillräcklig på något sätt. Vi anser att det finns enormt mycket att göra för prostituerade kvinnor i Sverige i dag. Det behövs också väldigt många insatser för att hantera männen som på ett förnedrande sätt måste köpa tjänsterna. Också Morgan Johansson måste inse att någonting har gått snett. Det behövs nog behandling av bägge parter. Jag fick inget svar på min fråga om yttrandefriheten. Man måste ställa sig frågan om man inte måste se till barnets bästa. Ska det ske på ett barns bekostnad att man skapar sig konstarter? Är det socialdemokraternas uppfattning?
Fru talman! Självklart inte. Jag sade att jag inte är beredd att nu ta något initiativ mot bakgrund av vad jag nu vet och de fall som hittills finns redovisade för att utvidga det ytterligare. Den här replikväxlingen kommer att gå till rullorna, men inte till historien. Ragnwi Marcelind skjuter bara ifrån sig frågan om kriminalisering av de prostituerade. Hon säger: Det ska jag återkomma till senare någon gång, för det pratar vi inte om nu. Låt gå för det. Om Ragnwi Marcelind vill hålla den linjen i debatten får hon väl göra det. Vad jag påpekade var att det är lite magstrakt att argumentera för mer av sociala insatser för kvinnor som ni sedan tänker kriminalisera. Det hänger liksom inte ihop. Den fråga som vi talar om i dag hänger ihop med frågan om ni också vill kriminalisera kvinnorna. Jag känner inte till alla som satt i Prostitutionsutredningen. Men jag kan säga så mycket att jag tycker att den hade fel. Jag tror att kristdemokraternas ideologiska arv har väglett er när ni har hamnat på den här linjen. Det var det som jag menade när jag talade om religiös moralism.

Fru talman! Jag har full förståelse för att man kan komma fram till olika uppfattningar i samma parti. Det händer då och då också hos oss, och det är heller inte så väldigt ovanligt. Vad jag ville ha klargjort är vad som är Folkpartiets linje. Jag har suttit och talat med Helena Bargholtz. Vi har inte bara flyttat in sexköpslagen i brottsbalken utan dessutom utvidgat den. Om någon annan betalar för att en person ska ha sex med en prostituerad ska det också täckas. Det gäller bl.a. svensexor och liknande som man kan tänka sig. Ska det också omfattas av sexköpslagen? Likadant är det med stamkunder. Det har varit en diskussion om lagen bara ska gälla tillfällig sexuell förbindelse. I full enighet - och där är Folkpartiet med - täpper vi till ett par luckor som vi har upplevt finns i sexköpslagen. Därför undrade jag vad som är Folkpartiets linje. Om Folkpartiet egentligen vill upphäva den linjen förstår jag inte varför man i utredningen gick in för att täppa till luckor i lagen och därmed skärpa den ytterligare.

Fru talman! Det gäller livstidsstraffet. Morgan Johansson säger att han är bestämd om att livtidsstraffet ska vara kvar så länge vi inte har något som är bättre. Det fanns nu möjligheter för den utredning som ändå initierats att få ett längre mandat för att kunna utreda om det finns bättre möjligheter. De som finns i dag är inte bra. Det tycker man samlat inom kriminalvården. Då är min fråga: Varför inte utreda andra alternativ?
Fru talman! Det gör vi också. Vi ser nu bl.a. över påföljden rättsspykiatrisk vård. De hundra som nu sitter på våra anstalter på livstid borde kanske i de allra flesta fall i stället ha haft rättspsykiatrisk behandling och en annan påföljd, men de sitter där. Några av dessa personer är faktiskt ganska farliga. Man kan inte bara avveckla livstidsstraffet rakt upp och ned utan att ha en lösning för de personerna. Någon sådan finns inte. Kia Andreasson har hittills i debatten inte heller angett någon sådan lösning, såvitt jag har förstått.
Fru talman! Jo, Morgan Johansson, jag har sagt att jag vill ha tidsbestämda straff. Det är detta som är huvudpunkten. Det vill ni inte lämna utrymme för att undersöka. Sedan vet jag att den andra kommittén också utreder de psykiskt störda. Det skulle då vara bra med två utredningar, en som får direktiv om tidsbestämda straff och den andra som utreder vad man ska göra med psykiskt störda. Det skulle kunna bli ett samlat förslag som kommer tillbaka till riksdagen. Det är därför jag efterlyser ett nytt direktiv och tycker att det är synd att frågan om tidsbestämning inte finns i direktivet.
Fru talman! Problemet är att det finns de som är ansvariga för sina handlingar och alltså inte psykiskt sjuka som ändå begår väldigt allvarliga brott. Det gäller även om vi dömer dem till ett långt fängelsestraff. Jag vet inte vad Kia Andreasson tänker sig. Kanske 20-25 år. Så är det väl i Norge. Det är i varje fall i storleksordningen 20-25 år. Det finns faktiskt människor som är livsfarliga för samhället också efter det att de har suttit så pass länge. Frågan är hur vi ska ta hand om de människorna. Där finns ingen lösning än så länge, inte ens med tidsbestämda straff.

Fru talman! Hur ska inkomstskattepolitiken utformas? Intresset för svaret på den frågan är stort. Det kan man märka om man följer den allmänna debatten. Man kan också se det genom det stora antal motioner som väckts här i riksdagen under den allmänna motionstiden, och som vi i dag ska diskutera. Jag har inte ambitionen att gå igenom och kommentera samtliga dessa motioner eller reservationer, men det finns anledning att använda detta tillfälle till att diskutera några allmänna principer och några av de enskildheter som finns med. Skatten bör öka arbetsutbudet. Det tycker jag är en viktig första princip. Den ska stimulera människor att söka sig ut på arbetsmarknaden. Människor måste således uppleva att det lönar sig att arbeta. Vill man uppnå detta mål, måste man vara beredd att öka den andel som en person får kvar av sin arbetsinsats efter skatt. När det gäller låg och medelinkomsttagare har vi bl.a. föreslagit att de första 50 000 kr man tjänar ska vara skattebefriade. Därigenom blir det naturligtvis avsevärt lättare för många att kunna leva på sina inkomster utan att känna att man är beroende av politiker i sin ekonomiska vardag. Personligen tycker jag att det borde vara okontroversiellt att ha en sådan uppfattning. Men så är det tyvärr inte. Svenska låg och medelinkomsttagare betalar fortfarande världens högsta skatter. Ett uttryck för det är att det finns en särskild skattereduktion för dem med de lägsta inkomsterna. Det faktum att denna regel finns är samtidigt ett kvitto på att regeringen tycker att skatten är för hög. En ännu tydligare inriktning på att öka arbetskraftsutbudet har det moderata förslaget att man ska kunna göra ett avdrag på sin lön inom ramen för den period vi nu talar om med 10 %, innan man börjar att betala skatt. Över 40 % av alla heltidsarbetande betalar statlig inkomstskatt. Det är den tredje punkt jag vill nämna som har att göra med arbetskraftsutbudet. Sänker vi den statliga skatten blir det mer intressant att skaffa sig en längre utbildning och sedan arbeta i Sverige. Tyvärr är det många ungdomar som i dag inte fullföljer sina akademiska studier och tar examen på exempelvis doktorandnivå. Sverige ligger långt efter många andra länder i detta avseende. Dagens skattesystem stimulerar inte till utbildning. Fru talman! Det finns också en moralisk dimension i detta. De allra flesta människor vill naturligtvis känna trygghet i vardagen. Man vill också känna att man är ekonomiskt oberoende. I dag är det faktiskt förbehållet de riktigt rika att kunna bära på denna känsla. Jag vill att alla som har förutsättningar ska kunna uppleva ett ekonomisk oberoende från det allmänna. Då kommer det offentliga att kunna koncentrera sig på att hjälpa dem som har ett verkligt behov av stöd och som inte kan klara sig av egen kraft. Det är många i dagens Sverige som är fattiga och bidragsberoende. En PM som riksdagens utredningstjänst gjort visar att antalet fattiga enligt det fattigdomsbegrepp som fanns i denna PM år 2000 faktiskt var 1 435 000 individer. Denna siffra minskar till cirka hälften om man tar hänsyn till de bidrag som utbetalas. Jag ska erkänna att jag själv blev förvånad när jag såg hur stora dessa tal var. Det understryker min tes att alltför många av dem som bor i vårt land är beroende av faktorer utanför den egna ekonomiska kontrollen för sin försörjning. Det är inte rimligt. Ett reformerat inkomstskattesystem kan göra att färre blir bidragsberoende. Det är vanskligt att jämföra skattesystemen i olika länder, eftersom den typen av jämförelser inte alltid fångar in helheten, men det är likväl helt klart att svenska löntagare tvingas lämna ifrån sig en väldigt stor del av sina inkomster till skatt jämfört med medborgare i andra länder. En annan iakttagelse är att flera stora socialdemokratiskt styrda europeiska länder väljer att sänka sina inkomstskatter under de närmaste åren. Man har lagt fram omfattande planer och program för detta. Den svenska socialdemokratiska regeringen avviker därmed från dessa länder. Det är svårt att motivera för svenska löntagare varför denna skillnad på sikt ska bestå. Fru talman! I det betänkande som vi nu debatterar behandlas alla de motioner på inkomstskatteområdet som inte behandlades i samband med höstens budgetbehandling. Därför ger reservationerna här inte någon komplett bild av den moderata skattepolitiken. Vi kommer naturligtvis att återkomma i samband med vårpropositionen. Jag vill ta upp några av de enskildheter som finns med i betänkandet. Det gäller bl.a. tjänstesektorn. Under den senaste tiden har jag förvånats över att många framträdande socialdemokrater å ena sidan uttrycker oro för den bristande konkurrensen inom banksektorn på grund av en stor fusion i den branschen. Å andra sidan slår man vakt om monopolen inom sektorerna skola, hälso och sjukvård m.m. Bär man på tanken att medborgarna gynnas av att det finns en mångfald i utbudet inom vissa sektorer så bör ju principen rimligen vara densamma i andra sektorer. Men när det gäller tjänstesektorn finns tyvärr en ideologisk spärr som hindrar nytänkande, nyföretagande och tillkomst av nya jobb. Det är beklagligt. Genom det gemensamma borgerliga förslaget om skattereduktion för hemtjänster är jag övertygad om att en sådan reform skulle leda till att vi även i Sverige fick en växande tjänstesektor samtidigt som den svarta sektorn skulle trängas tillbaka. Vi kommer därför att fortsätta driva opinionen för att påverka regeringen i detta avseende. Förmånsbeskattningen är ett krångligt kapitel. En rad motioner tar upp olika problem knutna till förmåner i samband med anställning. På en punkt är jag glad över att vi kunnat samla en majoritet för ett tillkännagivande med anledning av bl.a. en moderat motion. Regeringen får genom dagens riksdagsbeslut i uppdrag att lägga fram förslag som gör att de företagare som har installations och distributionsbilar inte ska förmånsbeskattas om bilarna används privat i ringa omfattning. Med ett sådant klarläggande tror jag att vi kan komma till rätta med en liten detalj. Det finns också en rad andra problem i samband med det här. Regeringen tillsatte 1997 en utredning. Den lade fram sitt betänkande i september 1999. Utredningen innehåller förslag som skulle leda till förenklingar och förtydligande i flera avseenden. Det gäller bl.a. förmån av motion, avdrag för ökade levnadsomkostnader, begreppet tjänsteställe m.m. Ännu har regeringen inte lagt fram något förslag om detta. Det är förvånande eftersom små ändringar sannolikt skulle leda till att irritationen ute på arbetsplatserna minskar. Denna irritation i fråga om förmånsbeskattningen tror jag också allmänt sett kan leda till en negativ inställning till skattesystemet. Även av det skälet är det angeläget att åtgärda de här sakerna. Mycket vore vunnet om regeringen återkom med förslag om förenkling inom förmånsbeskattningen. Det blir i längden svårt både för arbetsgivare och arbetstagare när varje liten enskildhet förmånsbeskattas. En något högre grad av schablon hade varit önskvärd. Nu när det finns ett utredningsförslag borde det kunna beredas så att det kommer till riksdagen senare i år i varje fall. Den rörliga arbetsmarknaden gör att begreppet tjänsteställe och reglerna för resor till och från arbetet samt frågan om dubbel bosättning också behöver ses över. Skattesystemet ska inte hindra människor från att ta ett arbete på annan ort än bostadsorten. Många människor är i dag specialister på ett annat sätt än tidigare. Individens kompetens behövs på olika håll i landet och vid olika tider. Den behövs för den delen även i utlandet. Samtidigt är det inte alltid så attraktivt att definitivt avflytta från sin bostadsort. Inte minst för att människor ska kunna bo kvar i de glesare delarna av landet är det viktigt att kunna pendla. Till denna kategori frågor hör även avdragsrätten för arbetsrum i bostad. Även i detta avseende behöver reglerna ändras så att de anpassas till dagens arbetsmarknad. Om detta finns det en rad förslag från bl.a. oss moderater i det här betänkandet Fru talman! Dagens debatt i skattefrågorna får kanske karaktären av mellanheat inför den ekonomiska vårproposition som snart kommer på riksdagens bord. Men det stora antalet motioner visar att skattefrågorna engagerar många riksdagsledamöter, inte minst från Moderaterna. Detta har i sin tur sin grund i det uppdrag som de har fått från väljarna. Skattefrågorna är och kommer fortsatt att vara en mycket viktig politisk fråga. Jag har därför anledning att snart återkomma i denna kammare med fler förslag och debattinlägg. Det kan jag hota mina med och motdebattörer med. Jag vill sluta med att yrka bifall till reservation 1 under punkt 1.

Fru talman! För många låginkomsttagare är det så att de ena dagen utsättas för en så hög inkomstskatt att de nästa dag måste stå med mössan i hand och söka bidrag av det offentliga. Denna rundgång främjar varken ekonomiskt oberoende eller personligt ansvarstagande och måste snarast brytas. I budgetarbetet under hösten framförde vi kristdemokrater ett flertal förslag som minskar inkomstskatten - inte minst för dem med de lägsta inkomster. Vi ska nu behandla förslag på inte mindre än 28 olika områden som på ett eller annat sätt också berör inkomstbeskattningen. Sånär som på ett litet område som rör bilförmån avstyrker majoriteten samtliga förslag. Det är synd för här finns många angelägna förslag som bl.a. skulle ge familjer och enskilda en större möjlighet att få kontroll över sin ekonomiska situation och att påverka sin vardag. Det gäller t.ex. det förslag som vi tillsammans med Moderaterna, Folkpartiet och Centern driver om rätt till avdrag för olika typer av barnomsorg, privat såsom offentlig, upp till 50 000 kr per barn och år. Tillsammans med vårt förslag om ett barnomsorgskonto skulle det öka familjernas valfrihet väsentligt och ge utrymme för flexibla lösningar. Kombinationen av barnomsorgskonto och avdragsrätt gör t.ex. att man för en egen kostnad av omkring 15 000 kr per barn kan betala barnomsorg för 50 000 kr. Det gäller också avdrag för resor till och från jobbet som enligt kristdemokraterna bör tillåtas redan från 5 000 kr, vilket skulle innebära att resekostnader på ytterligare 2 000 kr blir avdragsgilla jämfört med dagens system. Förslaget ska ses som ett stöd för personer i glesbygd och andra som av en eller annan anledning inte har möjlighet att utnyttja kollektiva alternativ till bilen. Vi vill också att man i avdraget ska kunna inkludera resor till och från barnomsorg, vilket är en åtgärd som åtminstone för några familjer skulle minska skillnaden i kostnad mellan olika barnomsorgsalternativ och på så vis öka valfriheten och möjligheten att påverka vardagens utseende. Fru talman! Vårt förslag om sänkt skatt inom vissa delar av tjänstesektorn som vi också driver tillsammans med Moderaterna, Folkpartiet och Centern är ytterligare ett förslag som skulle ge en ökad valfrihet för hushållen - en valfrihet som i dag är förbehållen dem med en mycket tjock plånbok eller dem som kan tänka sig att köpa dessa tjänster svart. Enligt vår mening måste vi nu börja göra oss av med de höga skattekilarna inom tjänstesektorn. Dagens skattesystem förhindrar tillväxt i sektorer där det finns både ett utbud och en efterfrågan, t.ex. tjänstesektorn för hushållstjänster. Det här vill vi göra genom att ge rätt till skattereduktion när man köper in tjänster till hushållen. Vi föreslår att en skattereduktion på 50 % införs när det gäller privatpersoners betalning för hushållstjänster som utförs i det egna hemmet, upp till Inte minst skulle lägre kostnader för hushållstjänster få betydelse för småbarnsföräldrar som i dag ofta har en orimlig arbetsbelastning. Också jämställdheten skulle gynnas. Fortfarande har kvinnorna huvudansvaret för hemmen och utför merparten av det oavlönade arbetet. Dagens skatteregler hindrar kvinnor från att såväl erbjuda sitt kunnande på en vit marknad som köpa sig servicetjänster vitt. Genom de höga skattekilarna är den vita marknaden för hushållstjänster i dag i stort sett obefintlig medan svartjobben inom sektorn är mycket omfattande. En växande svart sektor innebär att fler och fler skolas in i att både sälja och köpa svart - en trend som kan vara svår att bryta och som undergräver det etiska medvetandet och respekten för vårt skattesystem, våra gemensamma lagar och rättssamhället i stort. Det innebär också att de som jobbar svart står utan en stor del av de sociala skyddsnät som vi anser är mer eller mindre självklara, vilket i sin tur naturligtvis innebär en otrygghet för dem som mer eller mindre känner sig tvingade att jobba svart, inte sällan lågutbildade kvinnor. Det är synd att majoriteten visar en så liten förståelse för de problem som de höga skattekilarna inom tjänstesektorn leder till. Låt mig avslutningsvis, fru talman, uppehålla mig vid villkoren för den ideella sektorn. Kristdemokraterna anser att det som brukar kallas den ideella sektorn är en viktig del av vårt samhälle och står för värdefulla insatser inom många områden: ungdomsverksamhet, hjälpinsatser, kultur. Ja, listan skulle kunna göras mycket lång. I många länder finns en utvecklad tradition av skatteavdrag för donationer till ideella föreningar, vilket har möjliggjort satsningar på idrott, forskning och andra välgörande ändamål. Vi anser att regeringen bör få i uppdrag att utreda hur en sådan avdragsrätt skulle kunna införas också i Sverige. Man kan anta att de organisationer som har en god kontakt med sina medlemmar och sympatisörer skulle premieras av ett sådant system och att det skulle öka föreningslivets och den ideella sektorns livskraft. Vidare föreslår vi i en reservation att de regler som i dag möjliggör för idrottsrörelsen att utan kostnader för arbetsgivaravgift och löneskatt ersätta t.ex. ledare med mindre belopp för deras insatser och rätten att göra ett schablonavdrag på upp till 3 000 kr, som gäller för idrottssektorn, ska gälla hela den ideella sektorn. Fru talman! Vi kristdemokrater står naturligtvis bakom samtliga reservationer i betänkandet, men för tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 5 under punkt 3 och reservation 18 under punkt 16. Jag vill för tydlighetens skull också meddela att kristdemokraterna kommer att avstå vid en eventuell votering om skattepolitikens inriktning under punkt 1. Våra förslag på det här området presenterades och avgjordes redan i höstas, vilket vi också redogör för i ett särskilt yttrande.

Fru talman! I det här betänkandet behandlas motioner om inkomstbeskattning - enskilda och andra - som inte behandlades under höstens budgetbehandling. Därav följer att det i stor utsträckning är frågor mer eller mindre av detaljkaraktär som tas upp till behandling. Jag tänker trots detta ägna mitt anförande åt några för oss i Centerpartiet väsentliga principiella frågeställningar på skatteområdet. Efter en framgångsrik sanering av den svenska ekonomin under 90-talet - Centerpartiet tog aktiv del både i regeringsmedverkan i början av 90-talet och i regeringssamarbete under andra halvan av 90-talet - har förutsättningarna för att åstadkomma välbehövliga skattesänkningar ökat väsentligt. Det saknas heller inte förslag eller krav på skattesänkningar av olika slag. Det är ofta en blandning av stort och smått. Det finns t.ex. förslag om sänkta inkomstskatter, om än med olika inriktning. Det gäller sänkt moms på skidliftar, höjda reseavdrag, sänkta kapitalskatter, slopad skatt på veteranbilar m.m. Moderaterna väljer att lägga fram förslag om skattesänkningar över i stort sett hela skalan; det gäller stort som smått. Vänsterpartiet och Miljöpartiet är i detta hänseende motpolen med en stark restriktivitet mot skattesänkningar. Centerpartiets inriktning är att skattetrycket ska sänkas. Men vi kommer inte att medverka till skattesänkningar av en omfattning som innebär att vi riskerar att på nytt tappa balansen i våra gemensamma finanser. Vi ska inte behöva uppleva ett nytt 90-tal. Vår inriktning är att man ska koncentrera skattesänkningarna till tre viktiga huvudområden: Sänk fastighetsskatten! Sänk arbetsgivaravgiften för framför allt småföretagen, och sänk inkomstskatten när det gäller låga och normala inkomstlägen! Det ger nämligen enskilda individer och företag möjlighet att använda sin ökade köpkraft efter skatt till saker som de väljer själva och inte till saker som denna riksdag vill premiera. Det ökar individens självbestämmande. Det ger också de individer som bäst behöver en ökad köpkraft en förutsättning att åstadkomma det. Centerpartiet sänker skatten för dem som behöver det bäst, inte för dem som skriker högst. Det ökar också självbestämmandet för dem som bäst behöver det och inte i första hand för dem som skriker högst men som redan i dag har en hög grad av självbestämmande. Här kan vi urskilja flera skiljelinjer mellan oss å ena sidan och andra partier å andra sidan. Det går en skiljelinje mellan t.ex. oss och Moderaterna. Moderaterna lägger tyngdpunkten i skattesänkningarna hos dem som har hög skattebetalningsförmåga medan vi prioriterar dem som i dag har minst resurser för sitt vardagliga behov. Men den största skiljelinjen går mellan Centerpartiet och de socialistiska partierna, av olika kulörer, som i första hand eftersträvar bidragslösningar som låser in människor i bidragsberoenden av olika slag som det kan vara svårt att komma ur. Vi eftersträvar i stället inkomstskattesänkningar som frigör människor från bidragsberoende och som ökar individens självbestämmande. Fru talman! Under en lång följd av år har skattedebatten i mångt och mycket handlat om den marginalskatteeffekt som uppstår när höginkomsttagare får ökad skatt på en ytterligare intjänad hundralapp.

Ofta återstår 20 kr eller mindre av en hundralapps inkomstökning i dessa låga inkomstlägen. Det låser in människor i bidragsberoende. Det hämmar tillväxten i ekonomin och därmed i uppbyggnaden av samhällets resurser. Därför är det nu hög tid att göra något åt de problem som de flesta känner till men av allt att döma inte vill eller förmår att göra något åt. Vi har under höstens budgetbehandling lagt fram förslag till inkomstskattesänkningar med denna inriktning. Vi kommer att återkomma med ett än mer genomarbetat förslag med samma inriktning. Vi måste gemensamt se till att arbete lönar sig utan att sänka ersättningsnivåerna i trygghetssystemen. Och vi måste hjälpas åt att öka självbestämmandet för alla men framför allt för dem som hamnat i olika former av bidragsberoende. Fru talman! Jag vill avslutningsvis yrka bifall till reservationerna 3 och 7.
Fru talman! I denna värld kan inget sägas vara säkert utom döden och skatterna. Så sade Benjamin Franklin, och jag tror att det är en reflexion som gäller även i vårt land i denna tid. Dagligen möts vi av nya rapporter, nya prognoser och nya indikationer på att dessa ständigt goda och bara bättre och bättre tider möjligen inte var eviga utan att vi i dag precis som alltid tidigare lever i en värld där de ekonomiska konjunkturerna går lite upp och lite ned. Det är nu uppenbart att vi är på väg in i en tid där avmattningen är ett faktum. Då mer än någonsin blir det viktigt att ägna en hel del energi inom politiken åt det som Bertil Ohlin brukade kalla för att vårda de välståndsbildande krafterna. Välstånd är nämligen någonting som måste skapas innan man kan fördela det. Folkpartiet har tidigare varit och kommer framför allt i fortsättningen att vara mycket aktivt inom den ekonomiska politiken för att driva fram förslag som gör att vi vårdar de välståndsbildande krafterna så att vi kan få ett växande välstånd. För tio år sedan sjösattes med folkpartivarumärke århundradets skattereform. Vi vet ju alla att den inte höll ens det århundradet ut - och det var inte så mycket kvar av det. Men sedan dess har villkoren i vårt land precis som i omvärlden ändrats ganska mycket. Och för att lösa nya uppgifter, rätta till tidigare felgrepp och hantera förändringar i vår omvärld och vardag som vi tidigare inte hanterade anser vi att det behövs en ny övergripande översyn av skattepolitiken. Det behövs en skattereform för ett nytt århundrade. Det har nämligen hänt en hel del. Och jag tycker att vi står inför nya utmaningar som en del förefaller lite handfallna inför. Internationaliseringen river gränserna alltmer. Det är i grunden gott. Det gör att världen växer för människor. Men det betyder också att vi måste hantera både skatternas storlek och hur vi utformar dem på ett sätt som gör Sverige attraktivt både som företagarnation och som nation att bo i. Skattebaser kan ju vara rörliga på flera sätt, dels att de helt enkelt fysiskt flyttar, dels att de förtvinar eller växer. Den andra utmaningen är att vi ännu tydligare än tidigare går från ett industrisamhälle till ett kunskapssamhälle. Och när 70 % av våra skatter är beskattning av arbete och arbete är det som alltmer blir kapital så måste man möjligen tänka på ett lite annorlunda sätt än man gjorde tidigare. Den tredje utmaningen för oss är jämställdhet, att skapa likvärdiga villkor för kvinnor och män. På grund av de strukturer som har formats i vårt samhälle inte bara i århundraden utan kanske t.o.m. i årtusenden så finns män i stor utsträckning inom varuproducerande sektorer medan kvinnor av tradition finns inom tjänsteproducerande sektorer. Kvinnor säljer mer av sin tid och sitt kunnande, och därför drabbar en väldigt hög beskattning av just tid och kunnande kvinnor mer än män. Den fjärde utmaningen är segregationen och utanförskapet. Den femte utmaningen är demografin. Det är möjligen något som särskilt människor i riksdagen som inte alltid tillhör de allra yngsta årgångarna borde ta ad notam. Andelen över 65 år stiger. Och vi vet alla att om fem-sex år så börjar skiftet. Andelen som är över förvärvsarbetande ålder stiger, och andelen som är under sjunker. Detta är också en utmaning, därför att det i grunden naturligtvis är gott att vi lever längre och längre. Men hur ska vi organisera vår ekonomi så att detta inte blir ett problem utan en möjlighet för oss alla? För oss i Folkpartiet är slutsatsen att det krävs en skattereform för detta nya århundrade och att dagens svenska skattetryck måste sänkas. Det är inte förenligt med en växande och dynamisk ekonomi. Det är inte förenligt med en tilltagande internationalisering. Vi måste ha konkurrenskraftiga villkor för företagande, jobb och människor här i vårt land. Därför måste både skatte och utgiftstrycket minska, och vi måste se till att människor kan få mer valuta för sina skattepengar. Samtidigt är den demografiska utmaningen sådan att skattesänkningar av stora mått blir mycket svårare att genomföra om vi inte drastiskt ska försämra välfärden, vilket vi inte vill. Därför är det viktigt hur man urformar sina skattesänkningar - först och främst dem som är mest skadliga för jobb och tillväxt. Det betyder precis som Rolf Kenneryd påpekade här tidigare att det inte alltid är fråga om störst skattesänkningar till dem som skriker högst, utan det är fråga om skattesänkningar som vi tror har den allra största effekten på villkoren för jobb och företagande i vårt land. Skattereformen för det nya århundradet borde bära temat: Det måste löna sig att arbeta, spara och ta risker. Därför har vi, fru talman, lagt fram förslag som innebär att man sänker marginaleffekterna i höga, låga och medelhöga inkomstlägen, men också att man kombinerar det med förändringar av bidragsoch avgiftssystem som skapar tröskeleffekter och marginaleffekter totalt sett för människor. Det första steget i en sådan skattereform handlar om att ta bort värnskatten, höja brytpunkten för statlig skatt och hyvla av den s.k. LO-puckeln, som i själva verket är en särskild straffskatt för kvinnor som vill öka sitt arbetskraftsdeltagande, och att ha en skattereduktion i botten som gör att det lönar sig mer att arbeta även för människor med mycket låga inkomster. Fru talman! Jag skulle vilja uppehålla mig ytterligare vid några få konkreta frågor i detta betänkande. I grunden är ju det viktiga den övergripande inriktningen. Det finns också ett antal konkreta frågor. Vi har en regering som kallar sig för världens mest jämställda och samarbetspartier som ständigt tjatar om feminism och jämställdhet. Ändå tycker jag att det är väldigt tydligt just inom skattepolitiken att det handlar väldigt mycket om prat och väldigt lite om handling. Vi har tillsammans med de andra borgerliga partierna förslag om att man ska kunna köpa hushållstjänster till överkomliga priser genom att minska de mycket stora skattekilar som finns. Detta är naturligtvis någonting som är bra för både kvinnor och män när det gäller att kombinera förvärvsarbete med familjeliv. Men eftersom vi vet att livet i dag för de allra flesta kvinnor ser ut på ett sådant sätt att det är de som tar huvuddelen av både ansvaret för hushållsarbetet och för att föda upp barnen är det självklart så att kvinnor skulle gynnas mest av att hushållstjänster vitt och hederligt blev överkomliga även för vanligt folk. Vi har också förslag om att styrkta barnomsorgskostnader ska kunna vara avdragsgilla, vilket innebär att alla de som har ansvar för barn skulle få en möjlighet att kombinera det med sitt jobb även det inte sker 9.00-17.00, på de vanliga tider som den ordinarie barnomsorgen fungerar. Man ska kunna göra även det vitt och hederligt. Den tredje punkten är att man i sin resa till och från jobbet även ska få räkna in den extra tid det tar att hämta och lämna barn på barnomsorg, eftersom resan till jobbet är en del av den verklighet och vardag som småbarnsföräldrar lever i. Det här är några konkreta punkter där de som pratar mycket om jämställdhet intar en rakt motsatt hållning. Det tycker jag är tragiskt. Men den grundläggande jämställdhetsfrågan i skattepolitiken är trots allt skatten på arbete och i hur hög grad detta drabbar kvinnor mer än män. Den andra särskilda infallsvinkeln som jag skulle vilja lyfta fram gäller arbetslivet. Den demografiska utmaningen handlar om att få oss som är i förvärvsarbetande ålder att arbeta mer, inte mindre. Då kanske det inte handlar om att vi som redan jobbar heltid ska jobba ännu mer utan om att få de år då vi är i arbetslivet att bli fler, att fler ska orka jobba längre och att folk inte ska bli sjukskrivna. Dagens arbetsliv präglas tyvärr av en helt annan situation för väldigt många människor. Det är stress, press och växande sjukfrånvaro. En del menar att hela sysselsättningsökningen på senare tid egentligen äts upp av den ökade sjukfrånvaron. Det finns ett antal förslag i det här betänkandet som faktiskt på sitt sätt skulle kunna bidra till ett mer mänskligt arbetsliv. Det handlar om sådana konkreta frågor som att man ska kunna göra avdrag för ett arbetsrum i bostaden, även om huset inte råkar vara byggt speciellt för det redan från början, att andel i vinst - där man verkligen behandlar det kapital som finns i huvudet på folk, arbetet som kapital - ska beskattas som kapital. Då måste även personaloptioner räknas in. Människor ska få möjlighet till individuella kompetenskonton, makt över sin egen kompetensutveckling, och att persondatorer ska kunna skatterabatteras på samma sätt för dem som inte har en fast anställning som för dem som har en fast anställning. Vi ger i dag en gigantisk skattesubvention till dem som kan få en dator via arbetsgivaren. Vi tycker att man ska kunna få det även om man inte har en fast anställning. Det är några konkreta förslag där skattepolitiken kan bidra till ett mänskligare och mer dynamiskt arbetsliv. Fru talman! I och med detta står jag givetvis bakom samtliga de reservationer som min partikamrat

Fru talman! Miljöpartiet står bakom den statsbudget som klubbades här i kammaren före juluppehållet. I den budgeten, som var ett resultat av förhandlingar mellan Miljöpartiet, regeringen och Vänsterpartiet, fick vi genomslag för viktiga delar av vår skattepolitik. T.ex. inleds den gröna skatteväxlingen, där vi höjer skatten på koldioxid och energi och sänker arbetsgivaravgiften och skatten för löntagare och pensionärer. Det är den reformen, den gröna skatteväxlingen, som är den viktigaste skattereformen, inte sänkt inkomstskatt. Bland de förslag som de borgerliga partierna reserverar sig till förmån för finns det en del goda idéer, t.ex. ett särskilt glesbygdsavdrag och de individuella kompetenskontona. Frågan om glesbygdsavdrag är en fråga som också Miljöpartiet driver. Frågan behandlas i den regionalpolitiska utredningens slutbetänkande som nu efter remissen behandlas inom Regeringskansliet. Vi väljer att avvakta resultatet av den behandlingen och kommer att följa upp frågan igen i höstens budgetförhandlingar. När det gäller individuella kompetenskonton slår de borgerliga partierna in en öppen dörr. Redan under hösten 1999 fattade vi beslut om att sätta av 3 miljarder för reducerad skatt vid kompetensutveckling under perioden 2000-2002. En utredare har i december förra året lämnat sitt huvudbetänkande i den här frågan, och avsikten är att det individuella kompetenssparandet ska starta nästa år. Fru talman!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 De regler för inkomstutjämning genom olika former av pensionsarrangemang som finns anser vi vara otillräckliga. Genom införandet av idrottskonto, som fungerar på ett liknande sätt som ett skogskonto för skogsägare eller upphovsmannakonto för författare, skulle man kunna ge uppskov med beskattning för medel som avsätts till senare år och beskatta dem först vid uttaget.

Fru talman! Den här våren behandlar skatteutskottet ungefär 360 motioner med tillsammans ungefär 800 yrkanden, eller det som i föreningslivet brukar kallas att-satser. De enskilda motionerna anknyter av naturliga skäl i långa stycken till respektive partiers partimotioner som vi diskuterade och fattade beslut om i höstas. Det finns de som tycker att det bara blir upprepningar av gamla välkända argument, att de enskilda motionerna nästan är ett problem i sig. Jag delar inte det synsättet. Tvärtom tycker jag att det är viktigt att ledamöter av Sveriges riksdag på sina väljares uppdrag har tillfälle att föra fram förslag under den allmänna motionstiden som de anser vara viktiga. Visst kan jag hålla med om att det här systemet inte är världens rationellaste. Men måste allting vara rationellt till sista kommatecknet? Det tycker inte jag. Finns det inte något som närmast är ett egenvärde i det system som vi har med möjlighet att skriva allmänna motioner? Jag anser faktiskt att det finns det. Jag vill i kraft av min förmåga bidra till att alla dessa förslag, även om jag har andra uppfattningar i sak, av skatteutskottet behandlas med all den respekt och med en seriositet som ledamöterna av Sveriges riksdag har rätt att kräva. Fru talman! Några exempel på de reservationer som hör till det här betänkandet: "Skattepolitikens inriktning", "Landsbygds och glesbygdsavdrag", "Persondatorer..." och "Personaloptioner". Det är rubriker på 8 av de 24 reservationer som finns i betänkandet. Nästan alla dessa har förslag som innebär att skatteintäkterna blir mindre, att skattesystemet blir krångligare och att vissa grupper gynnas på andra gruppers bekostnad. Detta är huvudskälet - sedan tillkommer det här med utredning och ärendet är under beredning - till att majoriteten i utskottet inte ställer sig bakom förslagen. Fru talman! Minnet är kort, särskilt det politiska minnet. Jag vill bara påminna mig själv men också mina värderade kolleger om vad vi fattade beslut om bara för några månader sedan på skattepolitikens område. Grundavdraget höjs i år, liksom det särskilda grundavdraget för pensionärer. Låginkomsttagarnas skattereduktion, det Karin Pilsäter kallar LO-puckeln, bibehålls. Kompensationen för egenavgifterna fördubblas i år jämfört med förra året och är nu uppe i 50 % av egenavgifterna. Gränsen för statlig skatt höjs i syfte att komma ned mot de 15 % som betalar statsskatt, vilket var riktmärket i skattereformen, århundradets skattereform som hade ett folkpartivarumärke. Det var något annat parti som var med om den skattereformen, som Karin Pilsäter, även om det nu är tio år sedan, kan påminna sig. Det var ett annat varumärke också. Jag erkänner villigt och glatt att Folkpartiet gjorde en viktig insats i arbetet med den skattereformen, framför allt genom Folkpartiets dåvarande ekonomisk-politiska talesman och skattepolitiska talesman Anne Wibble. Det vore klädsamt om Karin Pilsäter i varje fall i marginalen kunde hålla med om att det fanns ytterligare ett varumärke på skattereformen. Vi ska alltså försöka att komma ned till 15 % som vi då var överens, dvs. att 15 % av inkomsttagarna ska betala statlig skatt. Gränsen höjs för det andra skalsteget i statsskatten, det som Karin Pilsäter kallade värnskatten. Vi har inte någon värnskatt kvar, Karin Pilsäter. Vi har ett andra skalsteg i statsskatteskalan. Som Matz Hammarström pekade på fortsätter vi nu vägen mot den gröna skatteväxlingen. Som ni vet höjs koldioxidskatten samtidigt som energiskatterna sänks. Men vi ser också till att skattebelastningen på tillverkningsindustrin i allmänhet och energiindustrin i synnerhet behålls oförändrad. Detta var bara en påminnelse om vad som vi faktiskt har fattat beslut om och vad som gäller från det årsskifte som vi har ungefär tre månader bakom oss. Vi socialdemokrater menar att vi genom att lösa uppgifter i samhället tillsammans med en solidarisk finansiering genom skatter har undanröjt mycket av det ekonomiska och sociala förtryck som tidigare generationer upplevde. Över detta kan vi faktiskt vara stolta, och det är många som kan vara det, många som nu är verksamma och många som tidigare har varit verksamma. Samtidigt - och det ska vi inte blunda för - dyker det genom tidernas förändring upp nya problem som gårdagens eller dagens skattesystem inte fullt ut har förmått att lösa. Då måste vi med ett stort allvar titta på detta. Av dessa skäl - och det finns säkert många andra - kan vi inte vara nöjda med sakernas tillstånd. Jag påstår inte att skatteintäkter löser alla de problem som vi kan se framför oss, t.ex. inte de som Joakim Palmes utredning presenterade i höstas. Men jag påstår att verktyget skatter behövs. Men de måste hela tiden ses över och anpassas efter dagens förutsättningar och villkor. Fru talman! Jag menar att skattepolitiken har varit en förutsättning för den makalösa utveckling som vi har haft i vårt land. Det finns en sådan utveckling i andra länder också, men vi har inte varit så väldigt dåliga i Sverige, och det tycker jag att vi alla kan vara stolta över. I det långa perspektivet beror den starka ekonomiska återhämtning som vårt land genomgått efter 90-talet i långa stycken på att vi har varit beredda att ta ut skatter och att vi också har fått förståelse för detta. Folk i allmänhet tycker att det ska vara ordning och reda både på landets ekonomi och på den egna ekonomin. Det finns de som företräder nyliberala värderingar i den här kammaren, och det är i första hand moderaterna. Fru talman! Inom parentes vill jag säga att jag tyckte att det var en fröjd att höra Rolf Kenneryd. Men min intellektuella förmåga räcker inte till för att förstå varför Rolf Kenneryd inte drar andra slutsatser. Jag tyckte att det till 80 % var ett fantastiskt anförande. Till alla dessa 80 % håller jag med Rolf Kenneryd när han talar om vikten av att vi ska satsa för att minska marginaleffekterna osv. Jag tyckte att det var oerhört skönt att höra dessa ord från Rolf Kenneryd. Men, som sagt, jag begriper inte de slutsatser som Centerpartiet i vissa stycken kommer fram till. Jag ska återkomma till detta med nyliberala värderingar som i första hand Moderata samlingspartiet, men också - och det smärtar mig alldeles särskilt - kristdemokraterna alltmer står för, dvs. att skatterna kväver de enskildas initiativ och utveckling, skatterna hämmar den ekonomiska utvecklingen, skatterna förflyttar makt från den enskilde medborgaren till politikerpampar. Politikerpampar är då alltid sådana som jag, socialdemokrater. Ibland kan det också vara vänsterpartister och kanske - vad vet jag - miljöpartister. Det är aldrig moderater som är pampar. Jag noterade att Karin Pilsäter, liksom Johan Pehrson i höstas, var inne på samma linje, att vissa skatter var särskilt skadliga. Det gäller reavinstskatt, dubbelbeskattning och det extra skalsteget i inkomstskatteskalan. Man bör lägga märke till att alla de skatter som nämns som exempel i detta avseende är skatter som i första hand betalas av dem som har det ganska bra ekonomiskt. Med denna argumentation har dessa företrädare numera en väldig uppbackning från mäktiga och resursstarka organisationer på högerkanten. Jag tror att det var någon av mina ärade meddebattörer som sade att i skattepolitiken märks de ideologiska skiljelinjerna mellan partierna som mest. Till en del beror det på att vi har olika uppfattningar om vad som är viktigt för att skapa tillväxt, men framför allt beror det på att vi har olika uppfattningar om hur resurserna ska fördelas. Jag ska nämna några få exempel på vad vi har kunnat göra och vad vi har för avsikt att göra med skatterna. Vi har en allmän skola i Sverige. Vi tar inte ut några avgifter, även om det finns tendenser till att en del vill göra det. Vi betalar utbildning för alla barn, inte bara för några eller för 95 %, solidariskt via skatten. Det gör att alla barn kan utvecklas och stå väl rustade för framtiden. Nu ser vi att en del barn i skolan har problem. Då tar vi med skattepolitikens hjälp fram nya resurser som vi ska sätta in under några år framåt i tiden för att tillföra skolan ytterligare 5 miljarder så att det ska kunna bli fler vuxna i skolan. Detta enda exempel visar hur jämlikhet och utveckling hör ihop. De krafter som lägger ned musikskolor, inför skyhöga avgifter eller vill dela upp barn på annat sätt borde inse att det inte bara är osolidariskt, utan det är dumt i den meningen att det är utvecklingsfientligt i ett mer långsiktigt perspektiv. Ingen ska sorteras bort. Det vore ett svek mot den enskilde och det är dåligt för Sverige, och detta kan vi föra över på en lång rad områden. Så hänger det ihop. Det är detta förhållningssätt till människor och ekonomi som av socialdemokratin ses som en politisk kraft. Vi säger: Ingen utveckling utan jämlikhet, ingen jämlikhet utan utveckling. Karin Pilsäter, naturligtvis kan man inte bortse - det vore dumt - från internationaliseringen av ekonomin. Vi varken vill eller kan göra det. Vi inser att den kommer att påverka skattepolitiken, men det finns ingen anledning att ge upp. I sina strävanden att montera ned den generella välfärden och få utrymme och argument för dramatiska skattesänkningar hävdar moderaterna att vi drastiskt måste sänka vårt skatteuttag. Så talar uppgivenhetens apostlar och så talar marknadens kolportörer. Så talar inte den som tror på politikens möjligheter att förändra till det bättre. Eller kanske snarare: Så talar inte de som tror på politiken som ett verktyg för att förändra. Internationaliseringen av ekonomin kommer möjligen att innebära att vi måste ändra tyngdpunkten på och inriktningen av vårt skatteuttag. Men, förfäras ej, vi har gjort det tidigare. Karin Pilsäters parti och mitt parti, socialdemokraterna, gjorde det i den stora skattereformen som var förra århundradets största skattereform. Betecknande för den skattereformen var att vi sänkte skattesatsen och breddade skattebasen. Det kommer att finnas utrymme för att fortsätta på den vägen. På 60-talet hade vi i arbetarrörelsen en studiekampanj som gick under namnet Arbete, trygghet, utveckling. De värderingar som rymdes i ordet trygghet omfattades på den tiden av de allra flesta i vårt land. Sedan kom ordet i vanrykte. Till detta bidrog i första hand de som ville ha ökade klyftor. De talade om trygghetsnarkomani. Trygghet gjorde att människor i Sverige blev dästa. Trygghet gjorde att vi inte satsade. Trygghet var t.o.m. utvecklingsfientligt, sade man. Det är dags för en renässans för ordet trygghet. Framför allt är det dags för en renässans för ordets innebörd. Trygghet och frihet hör ihop. Trygghet är vanliga människors frihet. De begreppen hör ihop som mina knäppta händer. Det finns de som formulerat det så här: Det är endast trygga människor som vågar pröva något nytt, vågar satsa eller - för att uttrycka det mer poetiskt - vågar pröva sina vingar. För att skapa denna trygghet behövs bl.a. pengar. Det är därför vi behöver en skattepolitik av det slag som vi socialdemokrater står för. Vi behöver en stark ekonomi för att försvara den generella välfärden. Vi behöver det för att stå emot konjunkturnedgångar, oavsett om det blir platt fall eller mjuklandning. Vi har fått en stark ekonomi bl.a. genom skattepolitiken. Vi kommer aldrig att slarva bort detta. Här instämmer jag helt i Rolf Kenneryds sätt att uttrycka det. Svenska folket vet vad det innebär att slarva och inte ha ordning och reda. Vi vill ha ett skattesystem som är rätlinjigt, likformigt och så rationellt som möjligt. Fru talman! Mot den bakgrunden yrkar jag bifall till skatteutskottets förslag till riksdagsbeslut och avslag på reservationerna.

Fru talman! Jag fick inget beröm för mitt anförande, men det fick Rolf Kenneryd för sitt. Det må vara Kenneryd välförtjänt. Jag tänkte möjligen berömma ordföranden i skatteutskottet för något av det han sade på slutet om betydelsen av trygghet och frihet. Men de slutsatser Arne Kjörnsberg drar av sitt resonemang är helt fel. Det som utredningstjänsten påstår är säkert sant, att knappt 1,5 miljon individer här i landet kan definieras som fattiga och beroende av ett offentligt stöd. Då är det naturligtvis svårt att känna friheten. Frihet för mig är att familjerna själva ska kunna skapa både trygghet och frihet och få möjligheter att utvecklas så som respektive familj och individ vill. Det får man om man får behålla en större andel av sin inkomst. Då är man inte beroende av politiska beslut. Det är där skiljelinjen mellan oss går. Arne Kjörnsberg sade tidigare i sitt anförande att alla förslagen i motionerna som behandlas i betänkandet leder till krångligare skattesystem och snedvridningseffekter. Men om man generellt har lägre skatter leder det åtminstone principiellt till att snedvridning av konkurrens och andra oformligheter försvinner. Förutom den effekten ur skatteteknisk synpunkt får man möjlighet att ge medborgarna trygghet och frihet. Vore det inte aktuellt att överväga en sådan lösning? Varför är det annars så att vi har reduktion för låginkomsttagare? Är det för att skatten är för hög, eller finns det något annat skäl? Jag tar alla undantag och de krav på undantag från skattesystemet som framställs i olika sammanhang som ett uttryck för att det totala skattetrycket är för högt.
Fru talman! Skatter har inget egenvärde. Men om vi har ett utgiftstryck på en viss nivå ska vi se till att ta in skatter så att vi kan betala utgifterna. Carl Fredrik Graf talar om generellt lägre skatter. I år är andra året i följd som vi generellt sänker skatterna. Vi har bl.a. genom skattepolitiken sett till att vi har de resurser som behövs för att kompensera för del av egenavgifterna. Det gäller alla som betalar egenavgifter. Vi har kvar det särskilda skatteavdraget för pensionärer. Vi planerar att i kommande budgetar stärka pensionärernas ställning och införa någon form av skattesänkning för dem, eftersom vi nu gör om pensionssystemet. Vi resonerar just nu om metoden. Menar Carl Fredrik Graf att det är principiellt fel att ha barnbidrag? Carl Fredrik Graf säger att det vore bättre att sänka skatterna än att ha en massa bidrag - Carl Fredrik Graf uttrycker sig naturligtvis inte så slarvigt, men det är innebörden av vad han säger. Är det principiellt fel att med barnbidragets hjälp utjämna skillnader mellan familjer som har barn och familjer som inte har barn? I mitt parti hade vi tidigare ofta problem med att det var många som undrade varför Gyllenhammar skulle ha barnbidrag. Han behöver inte barnbidrag, sade man. Man använde alltid Gyllenhammar som exempel på den tiden. Vi hävdade då med emfas att barnbidrag är till för att utjämna skillnader mellan familjer med barn och utan barn. Är det principiellt fel? Är det inte ganska bra, bl.a. ur den demografiska synvinkeln, som Karin Pilsäter berörde?
Fru talman! Arne Kjörnsberg berörde en viktig punkt som definitivt hänger samman med skattepolitiken. Det gäller utgiftstrycket. De båda hänger samman. Som det verkar enligt vissa bedömare går vi nu in i ett lugnare konjunkturläge, för att använda den terminologi som Finansdepartementet använder. Andra skulle säga att vi är på väg mot en mer dramatisk nedgång i ekonomin. I ett sådant läge skulle det vara bra om man hade haft ett lägre utgiftstryck och ett lägre skattetryck. Då blir konjunkturkänsligheten betydligt mindre. Om vi kommer i ett läge där skattekraften minskar kommer utgifterna att bestå. Det kommer att leda till problem med att finansiera utgifterna. Vi har talat om trygghet och frihet båda två, men från helt olika utgångspunkter. Slutsatsen från min utgångspunkt är att jag vill ge större makt åt familjerna och de enskilda. Jag vill att färre än 1,5 miljon individer här i landet ska betecknas som fattiga i utredningstjänstens PM. Det är alldeles för många. Skattesystemet skulle verksamt kunna bidra till att minska den andelen och till att fler människor kunde försörja sig på sin inkomst. Vi får fortsätta diskutera de lösningar som våra respektive partier föreslår i samband med vårpropositionen. De torde vara relativt kända vid det här laget.
Fru talman! För nio år sedan hade vi ett utgiftstryck på omkring 68 % av bruttonationalprodukten. Vi hade ett skattetryck på ungefär 55 % av samma bruttonationalprodukt. Det var då vårt stora problem uppstod. Det var då vi hamnade i moraset. Nu har vi tagit ned utgiftstrycket. Vi håller på att sänka skattetrycket. Det är konstigt att en socialdemokrat ska behöva stå här och säga att vi håller på att sänka skattetrycket. Vi gör det, bl.a. av de skäl som Carl Fredrik Graf berörde, nämligen konjunkturkänslighet. Skattetrycket måste överstiga utgiftstrycket med 0,5 procentenheter. Jag förtänker inte på något sätt att ordet trygghet betyder mycket för Carl Fredrik Graf, precis som för mig. Jag tror att man bara kan få trygghet tillsammans med andra. Det är en historisk erfarenhet. Jag kan inte överblicka mer än min levnadstid. Men man kan läsa sig till det. Trygghet har i den västeuropeiska kulturen har beskrivits likadant ända sedan Bibelns tid. Där talar man om trygghet tillsammans med andra människor. Där tror jag att skärningspunkten ligger. Trygghet kan man bara få tillsammans med andra.
Fru talman! Det är alltid ett nöje att höra utskottets värderade ordförande tala. Särskilt fäste jag mig vid repliken om att allting inte måste vara rationellt. Det tycker jag känns skönt i en sådan här politisk debatt som ibland tenderar att bli lite tråkig. Sedan var det en hel del av det som Arne Kjörnsberg sade som faktiskt inte var helt rationellt, så han lever ju verkligen som han lär. Låt mig bara börja med att nämna ett exempel på det. Just därför att vi inte drastiskt kan sänka skatterna måste vi sänka de mest skadliga skatterna först. Det som vi då särskilt brukar lyfta fram är marginaleffekterna för låginkomsttagare. Just den delen hoppade Arne Kjörnsberg över i det sammanhanget. Däremot sade han att det är grundavdraget för låginkomsttagare som socialdemokraterna vill bevara. Ja, men vad vi vill göra är att ta bort minskningen av det grundavdrag som inträder i det inkomstläge som vanliga deltidsarbetande kvinnor ligger i och som gör att det blir en straffskatt på heltidsarbete för kvinnor. Det är där vi skiljer oss åt, inte i synen på om låginkomsttagare ska betala lite mindre skatt. När det sedan gäller detta med värnskatten är det kanske jag som inte är rationell när jag kallar den för värnskatt i stället för, som Arne Kjörnsberg säger, ett andra skalsteg i statsskatteskalan. Men jag tror nog att det framgick av mitt inlägg varför jag väljer att använda ett annat uttryck. Jag skulle vilja fråga Arne Kjörnsberg, apropå detta att alla våra förslag är krångliga och missgynnar, vad det är för grundsyn hos socialdemokraterna som gör att ni vill använda åtta tio miljarder i skatterabatt till dem som får en dator av sin arbetsgivare. Varför vill ni inte ge de människor som står utanför arbetsmarknaden i dagens internationaliserade och alltmer tekniskt krävande samhälle samma chans? Är inte det någonting som vore mer rättvist?
Fru talman! Jag tycker att Karin Pilsäter har en poäng i resonemanget om datorer. Jag tycker faktiskt det. Jag är beredd att pröva det verkligt seriöst. Men ett skäl till att det är så svårt är att det, om jag får uttrycka det lite rått, finns risker - jag påstår inte att alla människor är sådana - för fiffel och båg. Men, precis som Karin Pilsäter säger, i den föränderliga tid som vi lever och om det är på det sättet som många säger - jag tillhör inte dem - att datorer är snarast livsviktiga för framtidens arbetsmarknad, tycker jag att det finns goda skäl att argumentera så som Karin Pilsäter gör. För mig finns det goda skäl att faktiskt fundera i dessa banor. Jag lovar att göra det. LO-puckeln - ja, den ligger lite för lågt. Den borde i varje fall skjutas uppåt. Vi funderar på hur vi ska göra, för vi inser de marginaleffekter som Karin Pilsäter pekar på. Men hela vårt upplägg med kompensation för egenavgifterna är ju en följd av att vi ser problem med marginaleffekterna, och Rolf Kenneryd beskrev det på ett bra sätt. Det är därför som vi genom kompensation för egenavgifterna, genom maxtaxa och en del andra åtgärder vill minska marginaleffekterna. För åtta tio år sedan talade alla om det stora problemet med marginalskatterna. Numera hör man knappast någon mer än möjligen Carl Fredrik Graf tala om marginalskatter och dess problem. Nu talar de allra flesta om problemen med marginaleffekter. Det tycker jag är en framgång, och vi vill gärna fortsätta på den vägen.
Fru talman! Det kanske är mig förmätet att påminna om att Folkpartiet redan under 80-talet - det är så långt tillbaka som jag kan överblicka - talade mycket om marginaleffekter, och då särskilt för småbarnsmammor. Men vi är bara glada att ni har kommit med på det tåget, även om det tog lite tid. Detta leder mig tillbaka till århundradets skattereform. Jag kunde naturligtvis ha sagt att vi gjorde den tillsammans. Det trodde jag att alla visste. Men poängen är att när Folkpartiet gick till val på att göra denna skattereform sade de ledande socialdemokraterna att den var uttänkt av felprogrammerade hjärnor, så jag vet inte riktigt om varumärket ska tillskrivas er. Ett varumärke som ska tillskrivas socialdemokraterna är däremot det faktum att man inte kunde tänka sig att sänka skattetrycket, utan varje skattesänkning måste kompenseras med en skattehöjning. Då hamnar vi just i situationen med bl.a. LO-puckeln, som vi inte tycker är någon bra idé. Men vi hamnar också i detta med internationaliseringen, som då föranleder mig att ställa nästa fråga till Arne Kjörnsberg. Med tanke på hur rörligt intellekt han visade alldeles nyss kanske vi kan få se exempel på lite mer sådan rörlighet. När det gäller internationaliseringen är ni ju egentligen inne på samma tankebana, att de skatter som blir för höga i framtiden eller som redan är det i dag ska ersättas med högre skatter på annat. Då är vi inne på de kända fyra f:en: fastigheter, föda och fattigt folk. Min fråga är: Tycker Arne Kjörnsberg att det verkar vara en bra lösning för framtiden att sänka skatten inte bara för aktiemiljardärer utan även för andra rika människor och företag och i stället höja exempelvis matmomsen, fastighetsskatten och skatten för låginkomsttagare? Det är ju det som blir er lösning om ni ska ha samma skatteuttag men på ett internationellt mer gångbart sätt. Vi tycker inte att det är någon bra idé. Därför vill vi i Folkpartiet kämpa för ett sänkt skattetryck, så att fastigheter, föda och fattigt folk inte behöver betala mer skatt när vi skaffar oss ett internationellt konkurrenskraftigt system.
Fru talman! Jag påstår helt frankt att vårt land är internationellt konkurrenskraftigt även när det gäller skattesystemet. Jag förstår naturligtvis varför Karin Pilsäter inte hade tillfälle - Karin Pilsäter arbetar ju också i ett annat utskott - att lyssna på utfrågningen om internationaliseringens betydelse för det svenska skatteuttaget i framtiden. Om Karin Pilsäter hade haft tillfälle att lyssna på bl.a. tankegångarna hos tidigare chefsekonomen på LO, P-O Edin, numera med funktion som särskild utredare i det som kallas Skattebasutredningen, hade Karin Pilsäter säkert instämt i min tolkning, som jag fångade i orden: Förfäras ej, du lilla hop. För att anknyta till Karin Pilsäter och demokratin är det inte bara i vårt land som demokratin förändras. Det är inte bara i vårt land som det blir alltfler äldre. Precis som Karin Pilsäter sade har det nästan ett värde i sig att vi lever länge, är friska osv. Det är likadant på kontinenten. Det är bara det att de där ligger 15-20 år efter oss. Jag är övertygad om att tyska vuxna barn är precis likadana som svenska vuxna barn. De tycker att mamma och pappa ska ha det bra på ålderns höst. Därför kommer t.ex. Tyskland - och det gäller alla länder i Europa - att på det ena eller det andra sättet behöva finansiera detta att de vill ta hand om sina föräldrar. De skiljer sig inte från oss. I det avseendet tror jag att vi är lika goda, i ordets bästa bemärkelse. Som sagt var: Förfäras inte, Karin Pilsäter! Och notera att socialdemokraterna sänker skatten. Ni talar om att göra det.
Fru talman! Jag vill inledningsvis tacka för den intellektuellt berättigade recensionen av mitt anförande. Jag är glad över den. Men jag hade varit ännu gladare om Arne Kjörnsberg hade tagit intryck av det och kommenterat lite grann av innehållet i mitt anförande. Jag skulle därför vilja ställa ett par frågor till Arne Kjörnsberg. Är Arne Kjörnsberg beredd att överge sin bidragsfixering när det gäller låginkomsttagare till förmån för riktade skattesänkningar till dessa inkomstgrupper för att komma till rätta med marginaleffekterna? Den andra frågan är: Är Arne Kjörnsberg beredd att medverka till att förvärvsarbete, antingen det sker i form av en anställning eller i enskild näringsverksamhet, premieras på ett rimligt sätt i skattesystemet i förhållande till bidragsinkomst för att på det sättet göra det lönsammare att arbeta? Det är där nyckeln till individens självbestämmande ligger.
Fru talman! Det var inte bara intellektuellt betingat, Rolf Kenneryd. Det var också känslomässigt. Jag tycker att i det var en fröjd att lyssna till Rolf Kenneryd i väldigt långa stycken. Jag drog till med 80 %. Som den skattebitare Rolf Kenneryd är, vet han naturligtvis att det socialdemokratiska partiet och regeringen i gott samarbete med Vänsterpartiet och Miljöpartiet just nu sänker skatter genom kompensation för egenavgifter. Att vi samtidigt höjer barnbidraget för landets barnfamiljer gör väl inte det hela sämre? Vi har nu skaffat oss den starka ekonomi som behövs - eller för att vara riktigt ärlig har svenska folket sett till att vi har den starka ekonomi som behövs - för att vi ska kunna börja kompensera för egenavgifterna. Det har hittills skett i två steg. Samtidigt har vi kunnat höja barnbidragen, återföra pensionerna till 100 % av basbeloppet, förstärka bostadsbidraget för pensionärer och vidta en lång rad andra åtgärder. Vi är inte bidragsfixerade, men det ena behöver inte utesluta det andra. Vi tycker faktiskt att barnbidraget är en bra sak. Vi har haft det i 52 år, och vi tycker att det är lika bra nu som när det infördes. Då tror jag att det var 37:50 kr i kvartalet per barn. Sedan förstår jag faktiskt inte frågan när det gäller detta med förvärvsarbete och bidragsinkomster. Man kan diskutera om det lönar sig tillräckligt, men det är ju så att det alltid blir mer pengar om man arbetar än om man har sjukersättning eller a-kassa. Man kan diskutera skillnaden, men vi tycker att det är en ganska rimlig skillnad nu. Det skiljer lite grann, men det lönar sig faktiskt alltid att förvärvsarbeta. Genom minskade marginaleffekter vill vi göra det än mer lönsamt.
Nej, Arne Kjörnsberg, i dag är det faktiskt så att det inte alltid lönar sig netto att arbeta i förhållande till att uppbära bidragsinkomster, dvs. efter skatt och efter de utgifter som alltid är förknippade med att ha ett arbete, t.ex. resor till och från arbetet, ökade matkostnader och levnadsomkostnader i övrigt. Det är det som gör att det faktiskt finns åtskilliga exempel på att man avstår, om man kan, ifrån att ta ett arbete eftersom det lönar sig för dåligt. Jag tycker att barnbidragen är ett väldigt dåligt exempel i den här diskussionen. De medverkar ju inte till att det uppstår sådana här marginaleffekter. Det är de inkomstberoende bidragen som gör det. Det är ett väldigt dåligt exempel. Låt mig avslutningsvis i det här replikskiftet påpeka att det beslut om maxtaxa som Arne Kjörnsberg åberopade verkligen inte hjälper dem som har lägst köpkraft. Det gynnar ju i stället framför allt höginkomsttagare som redan har god köpkraft. Det är ett exempel på det som ni börjar anamma alltmer, nämligen en omvänd fördelningspolitik som innebär att man indirekt tar från de fattiga och ger till de rika i stället för tvärtom, som jag tycker att man ska tillämpa.
Fru talman! Den förre finansministern representerade i sin funktion som riksdagsledamot Gävleborgs partidistrikt. Därför tog vi fram exempel därifrån när vi arbetade med de skatteförändringar vi ville göra. Det var det som ledde till att vi valde vägen med kompensation för egenavgifterna. Vi hade ett exempel med en verklig person, en undersköterska i Gävle, som gick från att jobba 75 % till att jobba 100 %, och det blev mindre pengar i portmonnän. Det var naturligtvis alldeles fel. Så kunde vi inte ha det. Så resonerade vi. Det var därför vi sade att vi skulle sänka marginaleffekterna. Vi valde den tekniska lösningen med kompensation för delar av egenavgifterna. Till detta lägger vi maxtaxan. Jag tycker nog att det är att hårdra att säga att vi tar från de fattiga och ger till de rika, som är Rolf Kenneryds definition på den reformen. Sakligt sett beror det ju faktiskt på vilka barnomsorgsavgifter man har i kommunerna. Detta är egentligen ett första steg på väg mot en allmän förskola. Vi tycker att skolan ska vara avgiftsfri. Detta är inget löfte, men jag kan tänka mig att vi i framtiden har en allmän förskola som är avgiftsfri för alla. Jag tycker att detta är ett första steg, men jag understryker att det är jag som tycker det. Vårt parti har inte tagit ställning i den frågan, men så resonerar jag i dessa sammanhang.

Fru talman! Naturligtvis är det så att skatteintäkter behövs för att skapa trygghet eller tillit till de gemensamma åtaganden som vi har gjort. Det handlar om fri utbildning, en värdig vård och omsorg och en fungerande rättsstat. Det är områden som också behöver ekonomiska förstärkningar. Men det som är lite underligt i Arne Kjörnsbergs sätt att resonera är att han inte drar slutsatsen att också familjer behöver pengar i plånboken för att känna trygghet och ha en tro på framtiden. Många är i dag mycket beroende av politiska beslut. Det finns nog politiker, eller politikerpampar som utskottets ordförande uttryckte det, av olika kulörer som fattar beslut om vilken fritidsverksamhet som ska subventioneras, vilken barnomsorg som ska byggas ut osv. Det är beslut som mycket väl skulle kunna fattas av enskilda och familjer. Det vore intressant att höra utskottets ordförandes och Socialdemokraternas syn på situationen för många låginkomsttagare. Vore det inte värdefullt med beslut som ger också de här familjerna en valfrihet på de områden där ekonomin är styrande, dvs. områden där valfriheten i dag begränsas till dem som har en mycket tjock plånbok?
Fru talman! Jag har undvikit att ställa frågor till mina meddebattörer i dessa replikskiften, men jag måste faktiskt ställa en fråga till Helena Höij. Nu har Helena Höij använt nästan samma formulering i två debatter i följd, nämligen att skatterna är så höga att folk måste stå med mössan i hand och söka bidrag från staten. Kan Helena Höij ge mig ett exempel på när människor som bor i Sverige måste stå med mössan i hand? Jag kräver inte så mycket - bara ett exempel. Sedan ska jag försöka svara på Helena Höijs frågor. Helena Höij säger att många områden behöver förstärkningar, men hon exemplifierar inte. Däremot exemplifierar hon i sina reservationer. Det finns en massa områden där Helena Höij vill göra undantag, sänka och tillåta avdrag. Men Helena Höij talar inte om hur det ska betalas. Spåren förskräcker. Vi socialdemokrater kommer aldrig att sätta oss i den situationen att vi än en gång hamnar i ett moras. Låt mig citera en tidigare mångårig ledamot av denna församling, av Sveriges riksdag, nämligen Gunnar Sträng. Han sade, lite slarvigt uttryckt med mitt sätt att formulera det: Först ska pengarna in, sedan kan de betalas ut. Vi socialdemokrater är alldeles bestämda i den delen. Först ska pengarna in, sedan kan de betalas ut. Då ska vi göra det så att människor känner tillit, för att använda Helena Höijs uttryck. Det var ett bra uttryck, tycker jag förresten. De ska känna trygghet. Vi ska försöka göra det så rättvist som vi någonsin kan. Det kommer aldrig att bli helt rättvist, men vi ska göra det rättvisare.
Fru talman! Två kommentarer till detta replikinlägg. Det är klart att pengarna ska komma in innan de kan betalas ut. Det gäller både för det offentliga och, inte minst, i familjeekonomin. Vad gäller de reformer som vi vill införa för att öka valfriheten för barnfamiljer har socialdemokraterna lagt en ganska stor summa pengar på maxtaxan. En riksdagsledamot i Stockholm som har två barn på dagis får sina avgifter sänkta med 16 000 kr per år. Oavsett varifrån pengarna tas går dessa 16 000 till en person som har en ganska bra lön. Det är pengar som skulle kunna användas för att finansiera vårt förslag om barnomsorgskonto och rätt till avdrag för styrkta barnomsorgskostnader. Jag är säker på att Arne Kjörnsberg läste vår budgetmotion i höstas ganska noga. Där kan han se att alla våra förslag är finansierade. Min andra kommentar gäller vem som får stå med mössan i handen. Det är trots allt så att familjerna i dag ekonomiskt och i andra avseenden är mycket beroende av politiska beslut. Hur är bostadsbidragssystemet utformat? Hur ser socialförsäkringssystemet ut? Hurdan är tillgången till barnomsorg? För att få den barnomsorg som man är i behov av är man hänvisad till de kommunala politiska besluten om utbyggnad. Man har ganska så liten möjlighet att själv påverka den situationen.
Fru talman! Helena Höij kan vara alldeles övertygad om att jag läste kristdemokraternas budgetmotion noga. Jag undrar om det är någon mer än jag som har läst alla motioner, både partimotioner och enskilda motioner från allmänna motionstiden, på skatteområdet. Jag har läst varenda en. Jag erkänner att jag har läst en del något översiktligt, men jag har gått igenom varenda en. Jag vet vad ni föreslår, och jag tycker dessutom att ni har fel. Jag tycker inte att era förslag innebär att ni tar det ansvar för ekonomin som är nödvändigt. Dessutom tycker jag att ni har fel ur fördelningspolitisk aspekt, men det kan vi alltid diskutera. Fru talman! Jag tror att Helena Höij och jag missförstår varandra. När Helena Höij säger att den enskilde får stå med mössan i handen uppfattar jag det mycket bokstavligt. Jag ser bilden framför mig, och det beror troligen på att jag har en annan erfarenhet. Jag ser framför mig lantarbetaren eller torparen bokstavligt talat stå med mössan i handen framför patron. Jag ska dock försöka förstå att det är något annat som Helena Höij talar om, och då ska vi nästa gång kanske inte missförstå varandra. Det skulle glädja mig, om jag nu försöker tänka så, om Helena Höij inte använde det uttrycket. Med förlov sagt tycker jag att det är ett lite felaktigt sätt att beskriva den svenska samhällsmodellen. I den har vi vart fjärde år en jättelik revision på valdagen, då vi kan välja dem som ska företräda oss i politiska sammanhang.
Fru talman!

Det var också ungefär på det sättet som Arne Kjörnsberg uttryckte sig i sitt anförande. Men Arne Kjörnsberg var även djupt imponerad av Rolf Kenneryds anförande. Det var mycket av puss och kram från den här talarstolen till Rolf Kenneryd. Jag satt och funderade en stund på vilka det egentligen är som samarbetar i majoritet i dag. Men vi får väl se vad som händer med detta flirtande, Arne Kjörnberg. Det är många som här har sagt att vi lever i en föränderlig värld. Vi tycker från Vänsterns sida att det är viktigt att trots detta värna den trygghet och den generella välfärd som vi har i vårt land. Det finns i dag ett enormt tryck, inte minst från övriga politiska partier, på att skatter ska sänkas. Jag tycker att det kan vara viktigt att påpeka att man har olika system i olika länder. Inte minst har OECD nu pekat på hur svårt det är att göra jämförelser mellan länder. Det som vi i Sverige betalar över skattsedeln kan i andra länder betalas via obligatoriska försäkringar. Ett bidrag i Sverige kan motsvaras av ett rent skatteavdrag i ett annat land. Vi har nyss fått en promemoria där detta beskrivs ganska ingående. Vi som varit nere och besökt OECD fick då information om att man där jobbar med frågor om större jämförbarhet. Det talar för att man inte hela tiden i första hand ska skrika efter sänkta skatter. Men naturligtvis ska vi ha respekt för att vi lever vi i en värld där stora förändringar är på gång. Jag välkomnar därför P-O Edins utredning. Syftet med den är en utformning av den svenska skattestrukturen på ett så sätt att vi kan bevara de ambitioner som vi har inom välfärdens område. Jag tycker att detta låter bra och väntar på det resultat som så småningom kommer av detta. Jag vill också ta upp något ur moderaternas reservation 1. Det är ganska stora ord moderaterna tar till när de säger att människor hindras att ta ansvar för sina egna liv och att de höga skatterna motverkar de svenska företagen och den svenska ekonomins tillväxt. Vi har väl på senare tid haft en exempellös tillväxt, Carl Fredrik Graf. Jag kan inte med bästa vilja i världen säga att det höga skattetryck som Carl Fredrik Graf tycker att vi har har dämpat all tillväxt. Den internationella konjunkturen slog igenom även här. Moderaterna menar i sin reservation också att alla måste kunna spara ihop en årslön på banken. Jag måste utifrån de skattesänkningsförslag som moderaterna för fram, bl.a. om sänkning av statsskatten, fråga vilka som kommer att kunna spara ihop en årslön på banken. Jag ser att Carl Fredrik Graf begär replik, så jag antar att jag kommer att få svar på den frågan. Jag antar också att Carl Fredrik Graf då kommer att säga att man vill skattebefria de första 50 000 kronorna i inkomst, men jag tror inte att det ger en årslön på banken för en normalinkomsttagare. Carl Fredrik Graf pratade också om det PM som riksdagens utredningstjänst har tagit fram och som har rubriken Fattigdom och bidragsberoende i Sverige. Carl Fredrik Graf menade att om vi sänker skatterna blir allt färre fattiga och bidragsberoende. När man läser detta PM finner man dock att genom de transfereringar som vi trots allt har minskar antalet sådana som definieras som fattiga. När man läser moderaternas reservationer i finansutskottet ser man också att de stora besparingar som de gör tas ut i transfereringssystemen: sjukförsäkring, föräldraförsäkring och a-kassa. Jag tycker alltså inte att Carl Fredrik Grafs resonemang håller riktigt i detta avseende. Carl Fredrik Graf säger vidare att vi har ideologiska spärrar mot hemnära tjänster. Det finns även hemnära hushållstjänster, och det området berörs i en reservation. Där radar man upp vilka förbättringar vi skulle få om vi genomförde förslagen i denna reservation 5. Vi skulle göra svarta jobb vita, öka valfriheten för hushållen, öka effektiviteten i ekonomin osv. Men framför allt skriver man att det skulle öka jämställdheten, eftersom dagens skatteregler "hindrar kvinnor såväl från att bjuda ut sitt kunnande på en vit marknad som att köpa sig servicetjänster". Detta reser en del frågetecken hos mig. Är det alltså kvinnors arbetsmarknad som ni pekar ut? Hemtjänsten är alltså kvinnornas arbetsmarknad. Då måste jag ställa frågan: Vem ska gå hem till t.ex. en ensamstående mamma och städa när hon städar hos någon annan? Varifrån ska hon få pengar om hon samtidigt ska spara ihop en årslön på banken? Varifrån ska hon få pengar till att få städat hemma hos sig? Vad är det här för jämställdhet? Är det inte så att den ensamstående mamman kanske är mycket mer beroende av att det finns ett generellt välfärdssystem som tar hand om både hennes barn och hennes åldrade föräldrar? Fru talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag till riksdagsbeslut.
Fru talman! Jag vill väldigt tydligt och klart deklarera att jag som företrädare för den socialdemokratiska gruppen i skatteutskottet väldigt mycket uppskattar det fina samarbete vi har med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Ibland går det på skruvar, men jag tycker att vi kan vara raka och öppna mot varandra och det uppskattar jag väldigt mycket. Detta säger jag med anledning av Marie Engströms definition av mitt sätt att komplimentera Rolf Kenneryd. Hon talade om att det var mycket puss och kram. Jag hoppas att det var bildligt. Jag är inte mycket för den tidigare sovjetiska, numera ryska modellen där karlar både kramas och pussar varandra på kinderna. Rättare sagt är jag helt emot det. Men det är en annan fråga. Det jag uppskattade i Rolf Kenneryds anförande, och det är jag säker på att Marie Engström också gör, var att han talade om ordning och reda. Jag uppskattar när han tar avstånd från moderaternas iver att sänka skatter för dem som har det ekonomiskt bra, och då tillåter jag mig att säga det. Jag uppskattar det! Det kan jag säga till dem där jag tycker att det är befogat i sak. Jag är bara rädd - jag tänkte på det efteråt - att det kanske kan uppfattas som en judaskyss. Det var verkligen inte avsett som en sådan. Det var snarare ett sätt att komplimentera en person, i det här fallet Rolf Kenneryd, på samma sätt som jag komplimenterar Hammarström för det goda samarbete vi kan ha i sakfrågorna.
Fru talman! Jag finner ingen anledning till att jag och Arne Kjörnsberg ska ha en debatt om ett anförande från en ledamot för Centerpartiet. Det finns ingen anledning till det. Jag får väl godta denna förklaring till den judaskyss som jag fick av Arne
Fru talman! Med anledning av det nyligen avslutade replikskiftet, som i sin tur baserades på Arne Kjörnsbergs intellektuellt berättigade och känslomässigt betingade beröm av mitt tidigare anförande, vill jag inledningsvis bara erinra om att puss och kram kan utdelas även utanför äktenskap när så är berättigat. Sedan framställde sig Marie Engström som försvarare av den generella välfärden. Jag tycker nog att det är en ganska egendomlig tillämpning av denna nuförtiden, och det har Marie Engström medverkat till. Det mest flagranta exemplet på detta har tidigare åberopats i den här debatten, nämligen maxtaxan i barnomsorgen som ju har omvänd fördelningsprofil i förhållande till det som jag har trott vara ett av Vänsterpartiets riktmärken. Hur förhåller det sig egentligen med kompassriktningen numera när det gäller fördelningspolitiken, Marie Engström?
Fru talman! Jag tror att vi har en ganska god kompassriktning. Förslaget till maxtaxa vet Rolf Kenneryd likaväl som jag vems baby det är, så att säga. Vi vet var förslaget kom ifrån. Vi ser maxtaxan som en del i den generella välfärden. Den ska alltså omfatta alla. Efter förhandlingar, efter lite stötande och blötande, har förslaget också gjorts om till att bli mer fördelningspolitiskt godtagbart. Det är det svar jag har till Rolf Kenneryd.

Är det den nya generella välfärdspolitiken i socialistisk tappning som nu växer fram?
Fru talman! Jag förstår att Rolf Kenneryd refererar till den utredning som nyss har kommit angående ett mer generellt bidrag. Jag tycker absolut att bostadsbidraget ska behålla den karaktär det har i dag. Det ska vara inkomstprövat och i första hand träffa dem som absolut behöver detta bidrag. Det är väl lite grann detta som är vitsen med våra sociala system: att vi har en kombination av generella bidrag, inkomstprövade bidrag, bidrag som ska kunna ges ut en kortare tid i livet, bidrag som behövs vid sjukdom osv. Jag tror att det är väldigt viktigt att upprätthålla den goda kombination och det heltäckande system vi har i dag och i första hand inrikta oss på att laga de revor som eventuellt kan finnas i detta system.
Fru talman! Jag ska inte delta i den puss och kram-debatt som Kjörnsberg, Kenneryd och Engström har ägnat sig åt. I stället ska jag försöka kommentera och ställa motfrågor. Marie Engström är mycket kritisk till förslaget om skattereduktion för hushållstjänster. Jag måste fråga Marie Engström: Vore det inte bättre att öka mångfalden i utbudet inom tjänstesektorn? Vad är det farliga eller konstiga i detta? I stället väljer Marie Engström att fokusera på att en viss typ av tjänster enbart ska levereras av en monopolist. Vårt förslag syftar endast till att bredda möjligheterna. Vi minskar risken för svartjobb. Det förhindrar ju inte att de människor som behöver en viss typ av stöd, som Marie Engström var inne på, fortfarande kan ha möjlighet att få stöd från det allmänna. Tanken med vår politik är att öka möjligheterna för enskilda människor och familjer att i största möjliga mån kunna leva på sin lön. Då blir det också möjligt för det allmänna att fokusera på dem som verkligen behöver stöd. Det kan inte vara rimligt att så många människor som framgår av den PM vi nu har talat om behöver det allmännas stöd, vare sig man nu räknar inklusive eller exklusive transfereringar. Även med den lägre siffran är det 720 000 svenskar som kan betecknas som fattiga, och det måste vi naturligtvis ändra på. Min fråga är alltså: Vad är det för fel på mångfald inom tjänstesektorn?
Fru talman! Det möter absolut inte några hinder att med dagens regelsystem ha mångfald inom tjänstesektorn. Jag får fortfarande lappar i min brevlåda från företag som vill utföra städning och andra tjänster i hemmet. Det finns absolut inget som sätter hinder i vägen för det. Det vi pratar om här är att ni vill skattesubventionera en viss typ av verksamhet. Ska man skattesubventionera någonting menar jag att det med automatik betyder mindre skatteinkomster för staten. Staten bör spara in på någonting annat i stället. Med knappa resurser tycker jag att det är bättre att använda resurserna inom det offentliga system vi har med vård och omsorg av barn, äldre och sjuka. Det tror jag är skiljelinjen mellan oss två. Dessutom noterar jag att Carl Fredrik Graf inte alls svarar på de frågor jag ställde om vilka det är som med Carl Fredrik Grafs skatteförslag ska kunna sätta undan en årslön på banken.
Fru talman! Frågan om skattesubvention är ju intressant att diskutera. Vi kan som exempel ta de människor som väljer att använda sig av kommunal barnomsorg. Den får väl i mycket hög utsträckning anses vara skattesubventionerad. Det är en väldigt liten andel relativt den totala kostnaden som nyttjaren betalar själv. Jag tror inte att Marie Engström kan blunda för det faktum att Riksförsäkringsverkets undersökning när det gäller exempelvis hemtjänster och andra tjänster talar om att 1,2 eller 1,3 miljoner svenskar, jag kommer inte ihåg exakt, är beredda att köpa dessa tjänster svart. Mellan 700 000 och 800 000 svenskar arbetar svart, helt eller i de flesta fall delvis. Jag skulle tro, i vart fall är det min bedömning, att skattesystemet spelar en roll i detta. Med vårt förslag blir det möjligt för flera att köpa vita tjänster. Både den som säljer den tjänsten och den som köper den tjänsten mår av många olika väl kända skäl väldigt bra av att kunna handla med varandra på ett lagligt korrekt och vitt sätt. När det gäller årslönen vill jag säga att vår skattepolitik är ett uttryck för att det ska löna sig att arbeta. Det ska löna sig att utbilda sig. Man ska kunna spara, och det ska vara möjligt att ta risker i egna och andras idéer. Då tycker jag att det är en rimlig målsättning att man ska kunna spara till ett kapital som motsvarar den egna årslönen. Det gäller naturligtvis alla. Ju bättre skattemässiga villkor vi får för privat sparande i Sverige, desto större är naturligtvis möjligheterna att det här kan förverkligas.
Fru talman!

Sverige har tillsammans med Danmark Europas högsta moms, 25 %. I Tyskland och England är momsen 16 %, i Frankrike 20 % och i Luxemburg Momsen var tidigare en relativt säker skattekälla ur statens synvinkel. Den var relativt fredad från internationell konkurrens. Men i dag är verkligheten annorlunda. Vi kan som konsumenter undgå den höga svenska momsen genom att handla varor och tjänster över Internet. Vi kan privatimportera bilar, kylskåp och andra kapitalvaror. Ju mer vi reser, desto lättare blir det att handla där skatten är lägre. Riksskatteverket beräknar t.ex. att man för närvarande med säkerhet kan säga att vi förlorar minst en halv miljard kronor varje år bara på e-handeln. Även rent kriminella verksamheter som sysslar med momsbedrägerier i stor skala finner stora vinstmöjligheter hos oss på grund av att avvikelserna i momssatser är så stor mellan Sverige och många andra länder. Regeringens globaliseringsutredare Edin och Järliden uttryckte häromdagen sin oro också över konsumtionsskatterna. Ökad handel över gränserna och över Internet kan bli ett reellt hot mot skatteintäkterna, befarar de. Ändå är det inte ett eventuellt bortfall av skatteintäkter som utgör det främsta skälet till att lindra skattetrycket. I direktiven till nämnda utredning påpekas nämligen att ett högt skattetryck inte bara har fiskala risker. Det kan också vara ett hot mot själva tillväxtbetingelserna. Regeringen skriver alltså själv i direktiven att om högre utbildad arbetskraft i ökad utsträckning flyttar av skatteskäl kan det "vara ett förhållandevis större problem för de allmänna tillväxtbetingelserna än för de offentliga finanserna". Mot bakgrund av detta yrkar jag bifall till reservation 1. Jag vill också beröra ett annat område. Det gäller kultursektorn. Där råder för närvarande mycket olika momssatser. Det finns 6 % moms, 12 % moms och 25 % moms inom kultursektorn. Grundfrågan är om det är riktigt att staten ska styra medborgarnas kulturkonsumtion genom att det finns olika momssatser på olika typer av kultur. Det tycker inte Moderata samlingspartiet. Vi vill ge likartade konkurrensvillkor för olika kulturverksamheter. Därför föreslår vi en utredning som tillsätts i syfte att införa en enhetlig och gemensam momssats inom hela kultursektorn. Jag ska här redogöra för några exempel som visar problemen inom denna sektor. Böcker t.ex. belastas med 25 % moms. Samtidigt konkurrerar böcker med dagstidningar, bio och andra nöjesyttringar som har lägre moms. Bokutgivare utsätts också för internationell konkurrens via handel på Internet och digitala leveranser. Norge, England och Irland har noll procents moms på böcker. Italien, Spanien, Frankrike, Belgien och Holland har alla mellan 4 och 6 % moms på böcker. Vi har 25 % moms. Förhållandena är ungefär likartade beträffande tidskrifter. Förståelsen för det skrivna ordet måste uppmuntras mer. Det är av stor betydelse för studier, social integration och för möjligheten att utvecklas såväl professionellt som kulturellt. I andra länder har man insett detta. Därför har man lägre moms på böcker och tidskrifter. Det ger då större utrymme för att hålla lägre priser. Böcker är en del av kultursektorn. En annan del är dansbandens situation. De beskattas med 25 % moms. Dansbanden konkurrerar bl.a. med konserter, där 6 % moms tas ut. När ett rockband ger en konsert beskattas bandet med 6 %, men om man dansar till rockbandet ska bandet beskattas med 25 %. Det blir en ganska dyr dansbiljett. Frågan är om det är rimligt. En annan svårighet som de privata dansbanden utsätts för är konkurrens från kommunala arrangörer, som ofta har en särskilt gynnsam skattesituation bl.a. på grund av kommunkontosystemet. Det finns många andra områden där konkurrensen snedvrids på grund av olika momsregler. Museer beskattas med 6 % moms. Men de utvecklas numera ofta till att bli mer av upplevelseattraktioner, och på så sätt liknar de mer nöjesparker. Nöjesparker har i dag 25 % moms. Konserter, shower och teater beskattas olika beroende på om de uppförs utanför eller innanför en nöjesparks grindar. Dessa exempel visar att gränsdragningsproblemen är många, och det blir alltmer absurt att ha olika momssatser på olika sorters kultur. Vi får ofta höra att lägre moms på fler områden skulle innebära nya gränsdragningsproblem. Det är inte sant. Tvärtom minskar gränsdragningsproblemen om kulturmomsen blir lika över hela området. Jag yrkar bifall till reservation 3. Sedan vill jag snabbt beröra den skattefria verksamheten som bedrivs inom kommunerna och landstingen. Nuvarande regler blir alltmer stötande vad avser den bristande konkurrensneutraliteten inom områdena vård, omsorg och utbildning. Detta är växande marknader som det finns ett starkt efterfrågebehov hos och som lämpar sig utmärkt för egenföretagande. Småföretagare måste få en bättre konkurrenssituation i förhållande till kommunal och landstingsdrivna verksamheter. Det måste bli lättare att erbjuda alternativ och konkurrera inom de områden som i dag totalt domineras av kommuner och landsting. Kommunkontosystemet - som ofta åberopas - är inte konkurrensneutralt, eftersom en stor del av skulden efterskänktes till kommunerna i förra budgeten. Kommunerna betalar mindre till kommunkontosystemet än vad de får tillbaka. Fru talman! Avslutningsvis kan jag konstatera att momsen hade varit ett mindre bekymmer om den generellt legat på en avsevärt lägre nivå. Då hade inte eventuella skillnader mellan olika nivåer haft så stor betydelse. Därför är min slutsats att det måste vara ett övergripande mål att arbeta för att sänka den allmänna momssatsen från 25 % till en nivå som är konkurrenskraftig med åtminstone de flesta av Europas andra länder.

Fru talman! Som tidigare har sagts behandlas här ett antal motioner inom mervärdesskatteområdet som väcktes under den allmänna motionstiden. Mervärdesskatten är en utpräglad konsumtionsskatt. Därför blir jag lite förvånad när jag hör Catharina Hagen säga att den ekonomiska brottsligheten gynnas på grund av de olika momssatserna i de olika länderna. Det stämmer inte alls. De som oärligt tjänar pengar på systemet är sådana som sysslar med karusellhandel och liknande saker. Karusellhandeln har ingenting med de olika momssatserna i de olika länderna att göra. Det handlar bara om att inte betala moms i Sverige när de säljer och sedan ha avdragsrätt för den ingående momsen. Där råder en missuppfattning från Catharina Hagens och moderaternas sida. Vi står till stora delar bakom betänkandet. Vi har en reservation. Det är en inriktningsreservation vad gäller bokmomsen. Peter Pedersen kommer senare att ytterligare redogöra för att det behöver utredas vad som ligger till grund för ett ökat läsande. Där är momssatsen kanske en del. Det bör utredas. Då bör också utredas vilka effekter en momssänkning skulle få. Skulle det påverka priset och därmed läsandet? Eller skulle pengarna hamna någon annanstans? Man måste kanske diskutera t.ex. ett bokprisindex, för att se att det verkligen innebär sänkta priser i slutledet. Det bör utredas. I en reservation föreslås en utredning. Den berör bara kulturmomsen. Det är lite märkligt. Det finns gränsdragningsproblem som är väl så svåra när det gäller andra delar i momssystemet. Titta t.ex. på byggmomsen. Vi är inte beredda att just nu starta en sådan utredning, men jag tror att det kanske längre fram kommer att bli läge för en utredning att se över alla nedsättningsreglerna och stämma av undantagen enligt sjätte mervärdesskattedirektivet. Där får det finnas två lägre momssatser. Jag kan upplysa Catharina Hagen - och det borde Catharina Hagen vara medveten om - att dans finns inte uppräknat i artikel H i sjätte mervärdesskattedirektivet. Den debatt som har förts om dansband och dansbandsmusik är intressant. Här finns naturligtvis ett konkurrensproblem. Det största konkurrensproblemet är kanske de kommersiella anordnarna jämfört med de ideella föreningarna, som använder detta som en hävdvunnen finansieringskälla. Därmed är de skatteoch momsbefriade. Där finns det anledning att se över frågan. Men jag tycker att det är att gå långt att säga att allt nöje är kultur. Om det är det som moderaterna - och även Rolf Kenneryd - menar i sin reservation blir det lite tveksamt. Om allt nöje också plötsligt är kultur, t.ex. dans, då stämmer det inte med de regler vi har att rätta oss efter när det gäller EU. Det finns också en mängd andra sådana reservationer. Kristdemokraterna har reserverat sig till förmån för körkortsutbildningen, trots att de vet att det inte är möjligt med nuvarande EU-lagstiftning. Kristdemokraterna hänvisar till att Belgien har sänkt moms. Den frågan är utredd och klar, och regeringen har ingen anledning att utreda en gång till. Det är bara att ta del av den utredning som finns. Där framgår att de medlemsländer som 1991 hade nedsatt moms på körkortsutbildning får också i fortsättningen ha det. Sverige var, vad jag vet, inte medlem i EU 1991. Det blev vi senare. Då hade vi haft möjlighet att förhandla fram att vi också skulle omfattas. Men vad jag vet förhandlade inte den borgerliga regeringen om detta. Det vet naturligtvis Helena Höij. Kan Helena Höij förklara för församlingen varför inte ett sådant resultat förhandlades fram? Man skulle då kunna hävda att Sverige visserligen inte var medlem, men att Sverige nu är medlem. Problemet är att vi inte hade nedsatt moms på körkortsutbildning 1991, utan vi hade faktiskt momsbefrielse. Vi omfattas i det avseendet inte heller av de regler som vi skulle kunna använda oss av. Det är likadant när det gäller reservation 7 och serveringsmomsen. Det är helt uppenbart att moderaternas krav på sänkning av moms på serveringstjänster inte heller är förenligt med den EU lagstiftning som finns. Det är återigen bara att beklaga att den diskussionen inte togs upp vid förhandlingarna. Sedan har det insmugit sig en intressant debatt. Den gäller persontransporter och skidliftar. Det finns en intressant reservation i betänkandet. Jag är väldigt tveksam om en sådan reservation över huvud taget ska få läggas fram i riksdagen. Reservationen går nämligen ut på att man har samma uppfattning som utskottets majoritet. Detta är ett mervärdesskattebetänkande, och man framför i reservationen att dieselskatten bör sänkas. Det är ett krav som inte kan ställas i denna typ av ärende. Det är ingen reservation i förhållande till det som utskottet föreslår. Vi kan ju fundera hur Moderaterna motiverar den reservationen. Det hänvisas till att det är en motivreservation, men jag menar att det inte ens är en skillnad i motiv i detta sammanhang. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 5, och i övrigt står vi bakom betänkandet.
Fru talman! Först och främst är det så att karusellhandel naturligtvis lönar sig mer i ett land med hög moms än i ett land med låg moms. Det var vad jag syftade på. En annan sak som Per Rosengren berör är gränsdragningen, hur man ska dra gränsen mellan vad som är kultur och inte kultur. Ja, det är det som den utredning vi föreslår ska titta på. Vi vill alltså att utredningen ska försöka klargöra rimliga gränser för vad som är kultur och inte kultur. Per Rosengren tar också upp frågan om det över huvud taget skulle vara möjligt att få sänkt moms på dans enligt EU-direktivet. EU-direktivet förbjuder inte tydligt detta, men det är inte klart att man får sänka momsen. En utredning kan också utröna om detta är möjligt. Utskottet skriver ju självt i majoritetstexten att det är svårbedömt, men det är i alla fall inte helt omöjligt. En fjärde sak är att Per Rosengren drar upp konkurrensen mellan ideella föreningar och privata dansband. Jag vill hävda att konkurrensen är väl så tuff mellan de privata och de kommunala och landstingsdrivna verksamheterna på det här området. Till sist är det övergripande problemet ju att vi har för höga skatter i Sverige, och därför skriver vi i vår reservation att vi vill arbeta för en lägre momsnivå rent generellt. Då slipper man säkerligen många av de problem som finns i dag.
Fru talman! Catharina Hagen hävdade att det var skillnader i momssatserna mellan länderna som kunde generera mer ekonomisk brottslighet. Det är intressant att höra att Catharina Hagen tar tillbaka det. Det är klart att ju högre momsen är, desto mer tjänar man. Men det intressanta i sammanhanget är att man får tillbaka den ingående momsen, och sedan lägger man inte på någon utgående moms. Det är egentligen i det land där man köper som man tjänar. Sedan försvinner ju hela beskattningen av alla affärer. Det är det som är det intressanta. När det gäller avgränsningen mellan kultur och icke-kultur, varför ska man stanna bara vid kultursektorn? Det finns andra gränsdragningsproblem som är väl så intressanta. Ni har ju en annan reservation om serveringstjänster och mat, och det är också intressant att borra på djupet i den frågan och kanske ta upp en dialog med EU. Det hade varit väl så intressant, som den här lilla delen som handlar om kultur. Sedan säger Catharina Hagen att EU inte förbjuder momssänkningar. Nej, det är inte förbjudet i EU direktivet. EU räknar upp de områden där man får sänka, och det gäller bara de som är uppräknade. Där finns inte dans med - det kan vi bara konstatera. Om man sedan möjligen skulle omformulera detta med dans och kalla det någonting annat är det en annan sak. De gränsdragningsproblem som nu finns får vi nog leva med. Sedan kommer Catharina Hagen in på dansbanden och kommunala och landstingsdrivna danstillställningar. Det handlar om ytterst få. Det som har framförts i debatten är att det är just när dansband spelar på dans som det skulle vara lägre moms, men de som går på diskotek ska fortfarande ha 25 %. Allting haltar ju. Nu finns det inte majoritet för detta, och det är nog inte många som på allvar för fram tanken på att det skulle vara en speciell dansbandsmoms.
Fru talman! Jag vill bara beröra området med momsen rent generellt. Om man arbetar för en lägre moms rent generellt försvinner ju många av de problem som både Per Rosengren och jag berör. Jag är fullt medveten om att det är problem att avgränsa olika verksamheter för att ha en lägre moms. Men i rådande läge, där majoriteten förordar ett så högt skattetryck, tycker vi att det kunde vara intressant för en utredning att titta på hur man ska avgränsa kulturutbudet och då ha en momssats som är lika över hela kultursektorn. Det är vad vi kan föreslå i dagens läge. Det viktigaste är naturligtvis att sänka momsen generellt. Det är också Edin och Järliden inne på i globaliseringsutredningen. De har uttalat sig och sagt att momsen är utsatt för internationell konkurrens på många plan och att den är en skattesats som troligtvis måste sänkas på sikt.
Fru talman! Momsen tillhör trots allt inte de skatter som det är absolut viktigast att sänka. Men för Moderaterna gäller det självfallet att sänka alla skatter i alla lägen - det vet vi. De är ensamma här i kammaren om att föra den politiken. Det finns ingen sans och måtta i alla de skatter som Moderaterna är beredda att sänka, och momsen är en del i det. I den globalisering som nu sker är inte momsen den skatt som man i första hand bör titta på, utan det är kanske andra saker som är väl så viktiga i det läget. Att tro att folk skulle släpa kylskåp m.m. över gränsen på grund av att momssatsen är 4-5 % lägre i ett annat land är lite naivt. Jag skulle vilja se resenärer i Helsingör frakta kylskåp på sina små vagnar. Jag tror inte att det är något större problem. Internethandeln kan vara ett problem, och man håller på att se över om det ska bli ett gemensamt regelsystem inom EU. Vi kan bara hoppas att det kommer, men jag kan hålla med om att det kommer att bli väldigt krångligt. Det gäller allt som laddas ned på en dator. Det blir svårt att göra någonting. Däremot när det gäller varuhandel osv. ser jag inte några större problem just vad gäller momsen. Det finns, som sagt var, andra saker som man eventuellt bör titta på när det gäller den globalisering som pågår.

Fru talman! Frågorna om mervärdesskatt berör ett brett fält, och jag vill ta upp några delar av det, främst kulturmomsen. För den genomsnittlige kulturkonsumenten i vårt land måste både regler och skattenivåer på detta område framstå som fullständigt absurda. Om man handlar en Mankelldeckare i bokhandeln får man betala en högre moms än om man köper den i några delar, inbladad i Expressens söndagsbilaga. Att lyssna till dansbandet Vikingarna stillasittande betingar, som vi tidigare har talat om, ett lägre momspåslag än att röra sig till deras musik. Om man ska raljera kring detta förhållande, borde det ju vara ett folkhälsointresse att stimulera rörelse framför stillasittande. Just förhållandet mellan sällskapsdans och passivt musiklyssnande belyser det obegripliga och orättvisa i nuvarande skatteregler. Ska man lyssna till en konsert i nöjesparken får man kanske t.o.m. finna sig i att slussas in genom en särskild grind, för i huvudentrén gäller nämligen 25 % moms men för konserten bara Tilltron till system och skatteregler stärks knappast genom orimligheter och obegripligheter av det här slaget. Gränsdragningarna blir både godtyckliga och orättvisa och stundom lite löjeväckande, som vi har konstaterat här. Lite generellt verkar det som att den högtstående kulturen beskattas förmånligare än mera folkliga och underhållande yttringar. Det finns naturligtvis starka skäl att se över momsbeskattningen på hela kultursektorn. Vi inser att den översynen kräver både eftertanke och noggranna överväganden så att resultatet inte bara blir att vi flyttar gränsdragningsproblem och skapar nya orättvisor. Vi kristdemokrater har därmed inget att invända i sak mot den reservation där det i dag föreslås en utredning vars syfte ska vara att komma fram till en enhetlig momssats inom hela kulturområdet. Fru talman! Det finns ett specifikt område där vi kan gå från ord till handling redan i dag. Det gäller momsen på böcker. Här vill vi kristdemokrater redan nu sänka skatten från 25 % till 6 %. I Europa är det Sverige, tillsammans med Danmark, som i dag har den högsta beskattningen av böcker. Det rimmar illa med de kulturpolitiska målsättningar som vi ofta uttrycker bl.a. i den här kammaren. Regeringen har i andra sammanhang uttalat ambitionen att uppmuntra sunda läsvanor och tillgången till kvalitetslitteratur. I den senaste regeringsförklaringen fanns bl.a. med utfästelser om att bibliotekens tillgänglighet ska öka och att barnens läslust ska stimuleras. Regeringen har också gjort en del för att just främja barns och ungdomars sunda läsvanor. Det gäller t.ex. särskilt stöd för läsframjande insatser för ett par år sedan. Men dessvärre stannar det vid deklarationer och lite halvhjärtade insatser. Det är bara beklagligt att skattepolitiken går stick i stäv med uttalade kulturpolitiska ambitioner. Fru talman! Det finns starka skäl att vara konsekvent på detta område, dvs. att låta lovvärda kultursatsningar stödjas av en medveten skattepolitik. Ett skäl är just barnfamiljernas situation. Mitt barnbarn Amanda älskar Pippi Långstrump. Det händer att morfar har en pippibok eller någon annan barnbok med sig efter ett besök i bokhandeln, kanske av andra skäl. Den sortens impulsköp, och för all del också medvetenhet om bokens betydelse för barn, är inget problem för morfar, som är högavlönad riksdagsman. Men hur är det för barnfamiljer överlag i dag? Vilket utrymme finns det i familjebudgeten för medveten satsning på kvalitetsböcker? En skillnad på två tre tior på en barnbok kan vara det som avgör i valet mellan en billig serietidning eller en bok av mer bestående värde. Erfarenheten bl.a. från Finland visar att en sänkning av momsen stimulerar bokköpandet. En sänkning i Finland år 1994 med tio procentenheter ledde till en lika stor försäljningsökning vid det tillfället. Studenternas inköp av kurslitteratur belastas också av dagens höga bokmoms. Kurslitteraturen är en tung post för studerande över 20 år oberoende av om de läser på universitetsnivå eller på komvux. Det är ytterligare ett starkt skäl att sänka bokmomsen. I det kristdemokratiska budgetalternativet hade vi räknat med och finansierat ett skattebortfall på 620 miljoner från år 2002 om skattesatsen sänks på böcker från 25 % till 6 %. Det bygger på en rimlig beräkning. Det finns anledning att tro på ett betydligt lägre nettobortfall. All erfarenhet talar för en ökad försäljning. Det finns anledning att utgå från att den nu nollbeskattade internetimporten av böcker också kommer att gå ned. Med en momssats på 6 % kommer Sverige i en rimlig paritet med nivån i Europa som varierar mellan 0 % och 14 %. Fru talman! Redan när utbildningsmomsen infördes var vi kristdemokrater skeptiska till att momsbelägga körkortsutbildningen hos privata bilskolor. Bakgrunden var bl.a. att den utbildningen var momsfri när den förekom i gymnasieskolan. Invändningen mot det synsättet har grundats på att ett generellt undantag från moms på körkortsutbildningar inte skulle vara möjligt enligt EG-rätten. Nu visar exempel från Belgien att det ändå kan finnas utrymme för en annan tolkning. Vi anser att regeringen bör undersöka möjligheten att sänka eller t.o.m. slopa momsen på körkortsutbildning. Verkligheten är den att utbildningen har blivit så dyr på senare år att många ungdomar måste avstå från körkort av ekonomiska skäl. Det är naturligtvis negativt och oroande ur många aspekter. Inte minst försvårar det för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden om de inte har körkort. Nu har Per Rosengren tidigare försökt att reda ut begreppen på det här området. Han har visat en oerhörd tilltro till ett cementerat system inom EU. Vad vi menar här är att det ändå finns anledning för Sverige att hävda principen och ta upp diskussioner inom EU och se vad det finns för framkomliga vägar. Det är ett mycket rimligt krav som vi ställer. Fru talman! I ett särskilt yttrande har de fyra borgerliga partierna utvecklat sin gemensamma syn på momsen på hushållsnära tjänster. Det finns nu ett EU direktiv som medger att medlemsländerna under tre år får ta ut lägre moms på det vi kallar hushållsnära tjänster. Nio länder har beslutat att genomföra ett sådant försök med syfte att öka sysselsättningen. Den svenska regeringen har tyvärr varit passiv på området. Vi förespråkar en politik som gör det lättare att klara vardagens många uppgifter, minskar svartjobben och som ökar jämställdheten och valfriheten för hushållen. Regeringen bör arbeta aktivt för att mervärdesskattesystemet revideras i den riktningen. Jag har i dag inget yrkande på den punkten, men vi fortsätter att bevaka frågan. Fru talman! Jag står naturligtvis bakom både de reservationer vi har gjort i skatteutskottet men yrkar här endast bifall till reservation 4.

Fru talman! Jag återkommer till frågan om körkorten. Det är utrett och klart. Regeringen har gjort det. Det är precis det ni skriver i reservationen att regeringen ska göra. Vi var inte medlemmar år 1991, och vi hade inte sänkt moms. Ni skriver dessutom att momsen ska slopas. Det är i direkt strid med EG-rätten. Det är fullkomligt klart. De länder som då hade det kan använda sig av en något sänkt moms. Men det går inte att gå så långt som att den ska slopas. Nu säger Sven Brus att Sverige ska arbeta inom EU för detta. Men det är inte vad er reservation går ut på. Här säger ni faktiskt att man ska undersöka möjligheten att sänka. Man har utrett de möjligheterna. Det gick inte att sänka. Det är fullkomligt klart vad som gäller. Av någon form av populism fortsätter ni att köra den linjen. Jag tycker inte att det är särskilt intellektuellt hederligt att föra politik på det sättet. Framför allt kan man diskutera det etiskt riktiga att göra på det sättet. Sven Brus tycker att det är obegripligt och orimligt med dansbanden. Man kan tycka att EG-rätten är orimlig och obegriplig. Men varför gjorde ni inte någonting åt det när ni satt och förhandlade så att det blev något undantag, eftersom det är så fruktansvärt orimligt och obegripligt? Varför tycker ni att ungdomar som går på diskotek ska ha 25 % i moms medan medelålders som går och dansar till dansband ska betala 6 %? Ert resonemang haltar i allra högsta grad.
Fru talman! Det vi säger i vår reservation om körkortsutbildningen är att vi anser att regeringen bör undersöka möjligheten att sänka eller t.o.m. slopa momsen på körkortsutbildning. Båda de möjligheterna finns, dvs. sänka eller t.o.m. slopa momsen på den. Skälen för det har jag redogjort för här. Momsen får olyckliga konsekvenser för ungdomars möjligheter att skaffa körkort. Det är ofta en väldigt viktig förutsättning för att t.ex. komma in på arbetsmarknaden. Vi tycker inte alls att det är någon okynnesreservation. Den tar upp ett oerhört väsentligt område för unga människor i dag. Vi ser en olycklig utveckling där många ungdomar inte har råd att skaffa sig körkort. Det är en elementär kunskap att ha med sig ut i livet. Nu kan man naturligtvis som Per Rosengren säga att det är utrett, och i och med det gäller det för evärderliga tider. Men vi har ändå en tilltro till att den svenska regeringen kan driva frågor inom EU och kan åstadkomma förändringar. Det här är inte någonting som måste gälla för 100 år framåt. Om regeringen arbetar målmedvetet för detta får man se hur långt man kommer. Det är syftet med vår reservation. Jag har försökt att belysa orimligheterna på kulturmomssidan i övrigt. Det verkar som att vi är många som är överens om det. T.o.m. Per Rosengren har här uttryckt att det kanske finns saker som man bör ta tag i. Vi tycker att det finns anledning att göra utredningen. Vi har ingenting att invända mot det som moderater och centerpartister här har yrkat på. Men vi hävdar att när det gäller bokmomsen kan vi direkt gå från ord till handling.